Fru talman! Jag är något förvånad över Håkan Holmbergs inlägg. Kanske är det insikten om att han själv inte har så mycket att komma med som gjorde att han ägnade hela sitt inlägg åt att angripa oss socialdemokrater för att ha en annorlunda syn på marknadsekonomi än han har. Håkan Holmberg sade två meningar om vad regeringen gör i Östeuropa: man stöder systemskiftet. Det var två meningar i hela anförandet. Resten var ett angrepp på oss. Detta var dessutom ett onödigt angrepp. Det är ju väldigt konstigt att han insinuerar att vi socialdemokrater skulle föredra den gamla kommunistiska kommandoekonomin, bara för att vi är kritiska till delar av den typ av marknadsekonomi som finns. Jag känner annars Håkan Holmberg som en intellektuell karl. Det vi diskuterar -- jag citerade en av EG:s östexperter -- är vilken typ av marknadsekonomi som man skall ha, om det skall vara en ohämmad marknadsekonomi som innebär att marknadskrafterna släpps helt fria utan att det finns några sociala inslag. Detta är ju samma debatt som vi för i Sverige. Mig veterligt står Håkan Holmberg och jag på samma sida i fråga om att man skall ha en social marknadsekonomi, i motsats till det som kallas chockterapi, som innebär att man är ganska hänsynslös och använder ganska brutala metoder i den ekonomiska politiken. Den debatt som nu pågår om hur man skall stödja Ryssland handlar just om detta. De nya miljarderna som vi försöker mobilisera skall gå till att också ge Jeltsin möjligheter att skapa sociala förutsättningar för att driva marknadsekonomin vidare. När Håkan Holmberg försöker konstruera en motsättning i detta är det en intellektuellt undermålig debatt som förs. Vi diskuterar samma sak nu som man gjorde när Marshallplanen kom till, efter andra världskriget. Då gällde det också att vid systemskiftet införa en social marknadsekonomi -- det var då begreppet myntades. Det skulle icke vara en chockterapi. Då vet vi inte hur det hade gått. Det är detta som debatten gäller. Det är onödigt att föra någon annan typ av debatter.
Fru talman! Pierre Schori tycker att det är konstigt att jag valde att angripa ett synsätt som jag har tyckt mig märka flera gånger i Pierre Schoris olika framträdanden i dessa frågor och att jag inte talade så mycket om det som står i betänkandet. Det är så många andra som har talat om betänkandet att jag tyckte att jag kunde ta mig den friheten. Debatten om innehållet i betänkandet sammanfattade jag, som jag tror, ganska rättvisande i början. De sakliga skillnaderna mellan majoriteten och Socialdemokraterna är mycket måttliga.

Pierre Shori säger att den här diskussionen egentligen handlar om vilken typ av marknadsekonomi som man skall ha. Förvisso, den debatten förs i t.ex. Polen, Ungern och de länder som tidigare ingick i Tjeckoslovakien. Den kommer att föras länge, sannolikt alltid, mellan demokratiskt inriktade partier. Men det är icke samma debatt som förs i Sverige. Det kommer kanhända att bli det, om förändringen blir framgångsrik. Men det vi diskuterar och har diskuterat under hela detta århundrade är hur man skall utforma ett system som i grunden bygger på en fungerande marknadsekonomi och demokrati. Den situation som man stod inför i Östeuropa var att man skulle avskaffa ett slags feodalt privilegiesystem. Detta skulle dessutom göras i en situation när allting som förknippades med den gamla statsapparaten hade brutit samman på grund av det styrande partiets kollaps. Detta är en fundamentalt annorlunda situation. Om man inte vill inse det, kan man inte heller riktigt förstå vad som verkligen sker i de östeuropeiska länderna. I och för sig har det genom åren, från Socialdemokraternas håll, sagts mycket som tyder på att man har haft svårigheter att riktigt förstå detta historiska skeende. Jag vill inte nu gå in ytterligare på detta. Men det skulle vara skönt om vi i fortsättningen kunde slippa den typ av slängar som av demokrater i Östeuropa mycket väl kan uppfattas som att det i Sveriges riksdag finns personer som anser att solidaritet, medborgarforum och de baltiska folkfronterna har gjort fel i något väsentligt avseende, när de har satsat på snabba systemskiften. Det har de inte gjort.

Fru talman! Jag skall inte uppehålla mig vid intellektuell storpolitik, utan jag skall vara jordnära och diskutera och komma med förslag om hur man skall kunna öka försäljningen till Östeuropa, kanske framför allt till vårt närområde i Ryssland och baltstaterna. Som gammal exportör och företagsledare har jag jobbat länge med dessa länder. Jag är fascinerad av de möjligheter som vi har att öka våra marknadsandelar och våra affärer. Det är en helt ny värld som öppnar sig för oss, med nya möjligheter. Det gäller bara att man skall vara välutrustad. Man skall ha tränade exportsäljare och man skall vara utrustad med samma hjälpmedel som våra konkurrentländer har beträffande krediter, exportgarantier osv. Det är nämligen en osedvanligt svår marknad. Ett av de stora problemen för Ryssland är bristen på hårdvaluta. De olika aktörerna -- exportörer och importörer -- försöker föra ut så mycket hårdvaluta som möjligt. Exportörerna underfakturerar, och importörerna överfakturerar. Det gäller för ett land som Sverige att peka på dessa orättvisor och försöka komma till rätta med dem, eventuellt med statlig svensk hjälp. Det rör sig om en mycket intressant marknad för Sverige. Jag har de senaste siffrorna över hur exporten har utvecklats. I förhållande till år 1991 miljarderna på östområdet faller 3 miljarder på 23 %. Jag skall bara nämna några ytterligare siffror. miljarder. Det rör sig således om marknader av mycket stor vikt för Sverige -- särskilt i dag när vi har ett budgetunderskott och vår exportindustri till stor del fortsätter att flytta utomlands. Vi måste satsa på dessa marknader. Vi får inte lyssna till dem som säger att det är svåra marknader och att man bara förlorar pengar. Så är inte fallet. Vi kan peka på många företag, såsom Tetra Pak som har fem sex fabriker och som satsar stenhårt på Även importen har ökat. Den ökade med inte mindre än 32 % under föregående år. På bägge håll sker det således markanta ökningar. Det är mot denna bakgrund vi i Ny demokrati har yrkat på att man skall öka ramarna för exportkrediterna. I dag är ramen 1 miljard, och vi vill öka den till 4 miljarder. Vi har i detta hänseende reserverat oss gentemot utskottets åsikt, som säger att en ökning från 1 till 4 miljarder av exportkreditramarna skulle medföra utomordentligt stora förlustrisker. Jag tycker att det ger uttryck för ett mycket snävt tänkande. Med de problem vi har inom den svenska industrin i dag, skulle jag vara glad om det fanns några förlustrisker. Det är bättre att satsa på dessa marknader och att ta vissa välkalkylerade risker. Man får inte glömma att de exportörer som har misslyckats har en självrisk på 10 %. Det gör nog att de själva ser till att få betalt genom letter of credit och på andra sätt. Jag tror också att det gäller att reformera Exportkreditnämnden. Den är tyvärr alltför byråkratisk. Det återspeglas i styrelsen, där det med enstaka undantag bara sitter statliga byråkrater. Man måste få in aktivt exportfolk som vet vad det är fråga om. I mitt lilla bolag har jag t.ex. med chefen för Tetra Pak i Ryssland i styrelsen. Jag tror att det vore mycket välbetänkt om Exportkreditnämnden tog med honom i styrelsen. Det är bara de som jobbar med affärer i Ryssland och Baltikum och vet hur svårt det är som kan hjälpa andra företag in på den fantastiskt intressanta marknad som vi i Sverige måste arbeta med. Vi måste också ha investeringskrediter för att komma i gång på den marknaden. Exportkreditnämnden tar bara politiska risker och inga kommersiella risker. Jag skulle vilja råda utskottet att se till att regeringen får fart på investeringskrediterna. Skall man etablera sig med en försäljningsorganisation fordras det investeringar i landet. För att man skall kunna göra långvariga affärer är enda sättet att ha en lokal etablering med ryssar. Jag tror att det över huvud taget skulle vara nyttigt för utrikesutskottet och även för näringsutskottet om de snarast möjligt åkte till Ryssland. Det är viktigt att vara på plats och se vilka möjligheter som där kan erbjudas. Det är endast genom att vistas en eller annan vecka i Baltikum, i Ryssland och i Polen som man kan se hur de arbetar där. Då kan man också föreslå vilka åtgärder som skall vidtas. Att som Exportkreditnämnden gör bara gömma sig och säga att det är fråga om utomordentligt stora förlustrisker, tycker jag är oacceptabelt. Man brände sina fingrar på stora krediter till Cuba och till Nordkorea som vi fortfarande lider av. Man förlorade i storleksordningen en halv miljard. Man får dock glömma bort detta nu och göra några satsningar i det nya Europa. I annat fall får man inte någonting tillbaka. Med dessa ord vill jag bara säga att jag naturligtvis understöder vår reservation om att öka ramen för exportkreditgarantier från 1 miljard till 4 miljarder.

Fru talman! Jag håller givetvis med den föregående talaren Simon Liliedahl om att det är mycket viktigt att utöka exportkrediterna om vi skall kunna få litet bättre snurr på Östeuropa. Jag tänker inte gå vidare in på den frågan. Jag tänker här i stället gå in på hur Ny demokrati ser på biståndsstödet till Östeuropa. Som alla här i kammaren vet anser vi att man inte kan ha ett så högt bistånd som vi nu har på 13--14 miljarder utan att vi måste skära ner det. Nu när det är så svåra tider i Sverige vill vi från Ny demokratis sida skära ned det totala biståndet till 7--8 miljarder. Frågan gäller om vi över huvud taget skall kunna ge bistånd fortsättningsvis eller om vi skall behöva söka bistånd. Om vi inte får ordning på vår ekonomi i Sverige kanske vi får söka bistånd om ett par år. Jag avser nu att tala om Östeuropa och Baltikum. Hur vill vi då fördela biståndet på 7--8 miljarder? Jo, vi vill ge en tredjedel till de baltiska och östeuropeiska länderna, en tredjedel till Förenta Nationerna och en tredjedel till frivilliga hjälporganisationer och till utbildning och utveckling i tredje världen. Ny demokrati vill således satsa 2--3 miljarder på bistånd till Östeuropa. Om inte hela västvärlden gör detta, är jag till 110 % säker på att vi kommer att få uppleva den största folkvandringen någonsin i historien. Om vi inte hjälper folket i Östeuropa att utveckla sig, producera och vara självförsörjande är det självklart att de söker sig till väst. Jag är också övertygad om att det i så fall kommer att bli ett och annat storkrig där borta, om vi inte sätter in krafter och hjälper dem. Jag skall ge ett exempel på ett typiskt biståndsprojekt som vi från Ny demokrati skulle kunna tänka oss. Som ni vet släpper den ryska stålindustrins anläggningar ut en massa skit. Om jag inte minns fel bad ryssarna för några år sedan Finland och Norge om en offert för att rena stålindustrin på Kolahalvön och modernisera anläggningen. Jag tror att de fick en offert på 2 miljarder. Detta skulle väl ha utgjort ett ypperligt biståndsprojekt för Sveriges del. Vi skulle då kunna använda svensk teknologi och svensk arbetskraft, och vi skulle få chansen att lära ryssarna hur man skall hantera teknologin och utveckla sin industri. Den stora pluspoängen är att vi i Sverige på köpet skulle få renare miljö. Jag vill tala om för ledamöterna här i kammaren att jag tar upp dessa frågor ganska mycket på lokal nivå när jag diskuterar med olika partier och kommunalpolitiker. De säger då att vi har fullständigt rätt i detta. Era partikamrater långt ner i leden tycker alltså att det här är rätt. När man kommer hit till riksdagen blir det precis tvärtom. Är det bara för att förslagen kommer från ''fel'' håll? Ni kan gärna få våra förslag. Vi skall då hålla masken och säga att vi inte har kommit med förslagen. Förslagen kan komma från vilket parti som helst. Vi tycker att det är sunt förnuft. Om vi skall kunna hjälpa dem i öst måste vi satsa minst en tredjedel av biståndet och, vilket Simon Liliedahl var inne på, öka exportkrediterna för att utveckla Östeuropa. Fru talman! Jag ställer mig givetvis bakom samtliga de reservationer som Lars Moquist har yrkat bifall till.

Herr talman! I Europa pågår nu för första gången efter andra världskriget ett långt, utdraget, grymt och blodigt krig. Det är självfallet ett allvarligt bakslag för alla de krafter som har arbetat för att göra denna kontinent till en fredens kontinent. Det är ännu mer ett bakslag för folken i det forna Jugoslavien, ett land där olika nationaliteter och folkgrupper under lång tid kunde hålla ihop. I dag djupnar fiendskapen mellan de olika folkgrupperna i detta land. För oss som utifrån betraktar den jugoslaviska tragedin ger den anledning både till handling och till reflexion. Det ger anledning till handling därför att det är en fullkomligt självklar och naturlig impuls för människor som står runt en katastrof att rusa till undsättning och försöka göra vad man kan för att lindra lidandet för de människor som är drabbade. Det är därför självklart för Sverige att vi tar emot flyktingar från krigets Jugoslavien. Det är självklart att vi på de sätt vi kan försöker ingripa också på platsen med olika typer av katastrofbistånd. För svenskt vidkommande har det huvudsakligen kanaliserats via Förenta nationernas flyktingkommissariat men också via en del frivilligorganisationer som är verksamma i Riksdagen har under det gångna året haft anledning att flera gånger återkomma till frågan och att flera gånger bevilja mer pengar för att kunna vidga dessa insatser. Vi har bakom oss en kall vinter då människor har frusit i det forna Jugoslavien. Jag vill erinra om att riksdagen i december beviljade ytterligare 150 miljoner för insatser. Därefter återkom regeringen med anhållan om ytterligare 150 miljoner, och det är nu på tal att ytterligare spä på dessa insatser. Det är fullkomligt självklart att Sverige måste bidra till detta arbete. Det är också självklart att Sverige bidrar med opinionsbildning i de internationella organisationerna. Jag vill särskilt nämna Corellgruppens insatser för att förbereda tillkomsten av en krigsförbrytartribunal. Rätten må förefalla bräcklig ställd inför de våldsamheter som pågår i Jugoslavien. Men vi måste värna folkrätten och skyddet för de mänskliga rättigheterna. Vi måste se till att respekten upprätthålls genom att det finns rättsinstanser som kan döma de brottslingar som har begått de oerhörda våldsamheter och grymheter som vi sett i det forna Herr talman! Det finns alltså ett behov av handling, men det finns också ett behov av reflexion. Krisen i Jugoslavien ger anledning till många funderingar och många tankar på vad vi kan göra i framtiden för att förhindra denna typ av utveckling. Det är helt klart att det råder ett djupt samband mellan denna kris och den ekonomiska nedgången i Europa. Det är när ekonomin sviktar som de etniska motsättningarna får fart. Vi ser alltför många exempel på detta även i det forna Sovjetunionen. Det är också därför som arbetet med att utveckla ekonomin är en viktig krigs och konfliktförebyggande insats. Vi måste fundera mycket djupt och mycket grundligt över frågan om vad vi i framtiden kan göra för att förhindra våld av den typ vi ser i Jugoslavien. Jag tror att det finns utrymme för insatser på en mängd olika områden. Vi måste försöka stärka den bräckliga fredsordning som finns i Europa. Man har de senaste månaderna talat mycket om FN:s tillkortakommanden, ESK:s tillkortakommanden och EG:s misslyckade försök att medla. Det finns förvisso anledning att rikta självkritik mot alla dessa organ som vi antingen är medlemmar i eller vill bli medlemmar i. Samtidigt skall vi inte glömma bort de stora insatser som har gjorts. Flyktingkommissariatet arbetar framgångsrikt. Stora mängder förnödenheter forslas fram av modiga människor till de svältande och de lidande i ofta isolerade bergsbyar och bergsstäder. Den militära övervakningen har också börjat fungera. Den fyller en funktion även om mandatet är mycket begränsat. Om ett fredsavtal träffas enligt Vance-Owenplanen, eller enligt någon annan plan som kan tänkas komma som en vidareutveckling av den planen, är det sannolikt att det behövs en internationell övervakningsstyrka. Sverige bör då enligt min uppfattning vara berett att delta i detta nödvändiga övervakningsarbete. Vi måste fundera över hur vi i framtiden skall få bättre möjligheter att utifrån reagera på regionala konflikter. Kan ESK bli en fredsordning, en stram regim som reagerar aktivt och effektivt motverkar etniska och regionala konflikter? Än så länge är ESK en mycket viktig process med betydande legitimitet och betydande landvinningar bakom sig. Men det är inte någon operativ organisation som kan skicka trupper eller som kan gripa in och förhindra våldsutbrott. Vi måste delta i den dialog som pågår i Europa om hur man skall kunna göra ESK mer aktivt och mer effektivt i sitt arbete. Sannolikt måste det slås en brygga mellan ESK som beslutsfattande och opinionsbildande organisation och andra organ som är mer operativa och har möjligheter att sätta aktiva åtgärder i verket. Hela den diskussion som förestår om den gemensamma europeiska säkerhetspolitiken är intimt förknippad med behovet att ingripa i regionala konflikter av den typ som Jugoslavienkrisen exemplifierar. Herr talman! Jag tror att vi har mycket arbete kvar när det gäller att analysera Jugoslavienkrisen och ur våra lärdomar av denna kris konstruera en bättre ordning i Europa och ett bättre sätt att angripa de problem vi nu står inför. När det kalla kriget blåst bort har vi ändå kvar en kontinent där det finns grogrund för många små konflikter. Det är en typ av säkerhetspolitisk situation som vi tidigare inte har mött men som vi nu på allvar kommer att möta på många ställen på kontinenten. Jag är övertygad om att de bittra lärdomarna av Jugoslavienkrisen måste bearbetas mycket noga för att möta det nya läget. Herr talman! Utrikesutskottet är enigt i sitt betänkande. Vi tar ställning till ett antal motioner. Vi ställer oss bakom en aktiv svensk politik i Jugoslavienkrisen. Vi är engagerade och ställer oss inte vid sidan av. Det är en humanitär plikt för Sverige att hjälpa de otaliga offren för den här konflikten. Låt oss gemensamt fundera över och arbeta på hur vi bäst skall kunna utföra den uppgiften.

Herr talman! Fruktansvärda bilder från krigets Bosnien når oss dagligen genom TV:s utsändningar. När man tror att man redan har sett det värsta, visas än mer fasansfulla bilder. Det är bilder som de som visades i morse på bosniska barn som på sin skolgård blivit offer för serbiska krypskyttars kulor. Man känner sorg och vrede, men också vanmakt inför den här ofattbara dårskapen. Kriget i det tidigare Jugoslavien har ställt FN:s humanitära arbete och internationella konfliktlösning inför oerhörda svårigheter. Otaliga vapenvilor har under stor möda ingåtts och sedan snabbt brutits. Man kan i efterhand tycka att alla hittillsvarande insatser från internationella organisationer har varit för små och kommit för sent. För att få ett slut på det folkmord på muslimska bosnier som pågår krävs flera kraftfulla åtgärder och ett större engagemang från världssamfundet. Herr talman! Kriget i Bosnien kräver åtgärder på kort och på lång sikt. På kort sikt måste FN på allvar överväga hur man skall gå till väga för att se till att den etniska resningen, som om den lyckas i Bosnien kan få sin efterföljd i andra konflikter i Europa, skall få ett snabbt slut. Några av de allra grövsta grymheter som man kan föreställa sig begås mot kvinnor och barn. Systematiska våldtäkter används som medel i kriget. I två socialdemokratiska motioner för vi, mot den här bakgrunden, fram krav på att regeringen tar initiativ till att den internationella rätten på det här området stärks. Vi kräver bl.a. att regeringen tar initiativ till en bindande FN-konvention där det klart framgår att våldtäkt som medel i krig uttryckligen skall definieras som krigsförbrytelse. Man kan säga att vi har blivit halvvägs tillgodosedda genom att regeringen säger sig vilja ta initiativ till en FN resolution med denna innebörd under höstens generalförsamling. Vi har därför inte reserverat oss. Det är som Daniel Tarschys sade ett enigt utskott som står bakom betänkandet. Men det betyder inte att vi tycker att det är tillräckligt med en resolution. Vi anser att det bör vara en bindande konvention. Den här uppfattningen delas av kvinnliga ledamöter från alla riksdagspartier här i riksdagen. Vi kommer därför gemensamt, här och i andra forum, att fortsätta att kräva en bindande FN-konvention som särskilt tar upp och definierar sexuellt våld som vapen i krig och konflikter som krigsförbrytelser. Herr talman! Jag har inte för dagen några andra yrkanden, utan biträder utskottets betänkande.

Herr talman! Kriget i Bosnien har nu pågått i ett år. Det är ett krig som av alla bedömare anses överträffa andra världskriget när det gäller brutalt våld mot civilbefolkningen i form av massmord, våldtäkter, tortyr och deportationer och där offrens enda brott är deras nationella eller religiösa tillhörighet. Det är ett krig som upprör och engagerar oss alla. Vi kan också genom massmedier dagligen följa detta mänskliga lidande och den materiella förstörelsen. Det är i den etniska resningens namn som muslimska civila i det serbiskkontrollerade områdena inte bara utsätts för militära attacker, utan också för utstuderade grymheter, systematiskt genomförda massvåldtäkter och avsiktligt framkallad svält. Minst 25 000 människor har hittills blivit krigets offer. De flesta har varit civila, och många har varit kvinnor och barn. Mer än tre miljoner människor -- muslimer, kroater och serber -- har tvingats fly. Att allvarliga övergrepp har begåtts av såväl kroater som muslimer är klarlagt. Det har också konstaterats att förband från själva Kroatien har varit engagerade i Bosnien. Men det internationella samfundet är enigt i bedömningen att den tyngsta skuldbördan i dag vilar på serberna. Trots att upprepade överenskommelser om vapenvila mellan de stridande parterna slutits, besköts Sarajevo återigen av serbiska styrkor för några dagar sedan. Även det speciella eldupphöravtalet för Srebrenicaområdet bröts på måndagen och minst 56 människor, därav 15 barn, dödades och 73 personer skadades allvarligt då staden besköts av artilleri. Flera planerade FN Sverige har vid ett flertal tillfällen, både bilateralt och i olika internationella forum, skarpt fördömt de serbiska styrkornas anfall och grymheter mot den muslimska civilbefolkningen. Det skedde senast vid belägringen och beskjutningen av staden Cerska i östra Bosnien för två veckor sedan. Utrikesministern sade då i ett uttalande att de serbiska militära ledarnas vägran att låta FN bistå de sårade och flyktingarna med humanitär hjälp efter stadens fall var ett grovt brott mot internationell humanitär rätt. Hon sade också att de ansvariga för dessa grymheter måste personligen ställas till svars. Internationella rödakorskommittén och andra organisationer ovillkorligen måste ges möjligheter att bistå sårade, sjuka och hungrande människor i Bosnien-Hercegovina. Striderna och illdåden mot civilbefolkningen måste upphöra. De olika befolkningsgruppernas politiska ledare måste slutföra fredssamtalen i FN för att en ännu djupare tragedi skall kunna undvikas i före detta För att försöka få ett slut på detta krig har USA i FN:s säkerhetsråd föreslagit införande av nya hårda sanktioner mot Serbien-Montenegro. Men sedan Ryssland hotat att inlägga sitt veto mot förslaget uppsköt säkerhetsrådet behandlingen av sanktionerna i två veckor. Under tiden finns det stor risk för att kriget fortsätter. Situationen för invånarna i det krigshärjade områdena i före detta Jugoslavien blir värre för var dag som går. Tyvärr tvingas vi konstatera att FN hittills misslyckats med att förhandlingsvägen få ett slut på kriget och de våldshandlingar som detta för med sig. Det krävs nu att FN:s medlemsländer kan enas om kraftfulla insatser för att lösa situationen. Annars riskerar organisationen att stå inför ett totalt misslyckande. Världens nationer behöver ett starkt och handlingskraftigt FN som inte tvekar att på alla sätt försvara freden. Även EG har här ett ansvar, och kritik har också riktats mot att inte heller EG har lyckats leva upp till sitt ansvar när det gäller krisen i det forna Jugoslavien. Mycket görs emellertid som Daniel Tarschys redan har nämnt i sitt anförande. Ett exempel är att för att sätta ytterligare press på de serbiska ledarna övervakar nu NATO på uppdrag av FN med hjälp av stridsplan att FN:s flygförbud över Bosnien upprätthålls. Herr talman! Det enhälliga beslutet i FN:s säkerhetsråd att inrätta en internationell tribunal för att pröva fall om krigsförbrytelser i det tidigare Jugoslavien är ett exempel på att världens nationer inte tolererar så omfattande och hänsynslösa brott mot de mänskliga rättigheterna och mot rättsstatens principer som nu sker. Respekten för människovärde och för folkrätten kräver att de illdåd som begås inte förblir ostraffade.

Herr talman! Sverige har som ordförande i Europeiska säkerhetskonferensen, ESK, ett särskilt stort ansvar för att finna nya infallsvinklar för konfliktlösning i det forna Jugoslavien. ESK är en unik samarbetsform mellan alla Europas stater, USA och Canada samt med Japan som observatör. Man utgår från det nya vidgade säkerhetsbegreppet och gemensam säkerhet. För att förebygga krig är det effektivt att samarbeta ekonomiskt -- det har vi lärt från EG:s grundidéer. ESK blir nu mer operativt. Ursprungligen konfererade man och skrev resolutioner, med ämnena uppdelade i s.k. korgar, för säkerhet och förtroende-skapande åtgärder, för mänskliga rättigheter och för ekonomiskt, tekniskt, vetenskapligt och miljömässigt samarbete. Fred handlar om allt detta. Efter översynskonferensen i Helsingfors 1992 har dessa ''korgar'' slagits ihop. Alla ämnen kan nu behandlas efter vad som är relevant i varje situation. ESK arbetar öppet med ad hoc-grupper i stället för med fasta byråkratier. Sammanlagt finns endast 80 Prag och Wien. Det ger en smidig organisation med stort ansvar för ordförandeländerna att ta initiativ. Om man försöker stärka organisationen formellt, är risken uppenbar att man kommer i konflikt med alla andra organisationer som finns för liknande ändamål, t.ex. EG, ECE, EBRD, OECD, NATO, I stället för att bli en ny byråkratisk koloss kunde ESK se till att man inte hotade någons prestige eller position. ESK:s uppgift kunde vara att väcka idéer, ta kontakter med rätt personer i alla sina medlemsländer och gärna låta andra etablerade organisationer få äran. Detta tycks nämligen väldigt viktigt för många. Låt mig ge några exempel. Ungefär samtidigt som Hans Corell lämnat sitt förslag till FN:s säkerhetsråd om en internationell krigsförbrytartribunal för att rannsaka de stridande i forna Jugoslavien tog FN:s säkerhetsråd på franskt initiativ ett beslut om en sådan. Låt det då få äran! Huvudsaken är att det goda förslaget genomförs. Ett annat exempel: ESK:s ekonomiska forums möte i Prag i mars i år motarbetades enligt tidningsuppgifter av EG, som strax därpå sände representanter till den ryska kongressen med ekonomiska utfästelser. Men finn då former som ger EG äran för ett fredsbringande ekonomiskt samarbete med Ryssland! Släpp all prestige! Samarbeta med alla över alla ämnesgränser! Man kan kanske säga: Arbeta litet mer kvinnligt! Det är nödvändigt att regeringen ger stöd till Sveriges fredsrörelser och freds och konfliktforskare, så att de får de resurser som behövs för att kunna utföra sin oumbärliga insats för att lösa och läka konflikter inte minst nu i Jugoslavien! Det har aldrig förekommit krig mellan två demokratier. Demokrati kräver resonans hos de många människorna. Där har folkrörelserna en helt central roll. I totalitära länder lär sig människor att till varje pris försöka låta bli att lyda myndigheter och att lura dem. Att bygga upp förtroende för en representativ demokrati kräver en aktiv medverkan från folkrörelser. Regeringen kan inte klara sin uppgift för det forna Jugoslavien som ordförande i ESK utan att anlita folkrörelserna. Under kalla krigets dagar tog Vaclav Havel initiativet till Helsinki Citizens Assembly, för en folklig förankring av ESK. Det finns HCA-grupper i de flesta central och östeuropeiska länder. I t.ex. IKFF, och med andra -- också svenska -- fredsrörelser som arrangerade en stor fredsmarsch till Jugoslavien 1991. Den transnationella stiftelsen för freds och framtidsforskning, TFF, i Lund, sänder fredsmissioner till Kosovo och har konkreta förslag för en fredsläkningsprocess. Det kostar oerhört mycket att skicka soldater och flyg till Jugoslavien, och det är inte effektivt för att lösa konflikter. Det är mycket billigare att satsa resurserna på folk med vilja och kompetens från de olika ESK-länderna att som medmänniskor möta konstruktiva grupper åtminstone i de delar av Jugoslavien där konflikten inte övergått till krig, och visa på vägar ur kriget, t.ex. i Kosovo. IKFF föreslår att förhandlingarna utökas med en konkret plan för återuppbyggnad av de krigsdrabbade länderna, så att man visar att det finns en fortsättning efter kriget, ett alternativ till att fortsätta att slåss. Lockande projekt som följd av vapenvilan, kan göra vapenvila attraktiv. Centrum bör skapas med internationell expertis på konfliktlösning. Fred -- inte krig -- måste organiseras med all vår kraft. Herr talman! Till utskottets betänkande är fogad en utskrift av en utfrågning som arrangerats av utrikesutskottet, där olika experter delat med sig av sin kunskap om Jugoslavien. Sverige skulle som ordförande i ESK kunna mobilisera människor från alla ESK:s medlemsländer med kompetens från andra områden än man vanligen anlitar i diplomatiska kretsar och i försvarssammanhang. ESK:s öppna konstruktion och helhetsperspektiv underlättar sådana initiativ.

Herr talman! Kriget i Jugoslavien får aldrig uppfattas som en olycklig men isolerad företeelse i Europas sydöstra hörn. Grymheterna, som är av sällan skådat slag, måste upphöra, i dag eller helst just nu. Men minst lika viktigt är att få ordning på den instabilitet som situationen i det tidigare Jugoslavien skapar i hela den internationella säkerheten. Jag vill inledningsvis påpeka att det är viktigt att fastslå att det inte rör sig om en konflikt där tre jämbördiga parter står mot varandra. Egentligen stod det klart redan från krigets början att Bosniens muslimer skulle bli den värst drabbade parten, trots att de var den största befolkningsgruppen i Även om retoriken i Jugoslavien ger sken av att det rör sig om en etnisk och religiös konflikt, finns det ingenting som egentligen pekar åt det hållet. Vad det rör sig om är hänsynslösa maktambitioner framför allt från den serbiska statsledningen men också i viss mån från den kroatiska statsledningen. Båda dessa statsledningar är arvtagare till den nationalist-kommunistiska idéfåran. Muslimerna i Bosnien däremot tillhör en kultur som till största del överensstämmer med europeisk standard, även om man inte har samma religiösa och kulturella bakgrund. Innan kriget började hade diskussionerna och planerna på demokratisering kommit långt. De bosniska muslimernas sekulariserade variant av islam innebar att de levde i fredlig samexistens med andra trosuppfattningar och religioner i sitt land och i andra länder, samtidigt som de var en motpol till religiös fanatism och extremism. Deras framför allt urbana moderna levnadssätt gjorde att de inte skilde sig från andra folk i Europa. Inställningen hos Bosniens muslimer var en bidragande orsak till att personer från tre folkslag kunnat leva fredligt sida vid sida och även kunde ingå äktenskap med varandra. Den tidigare fredliga samexistensen mellan serber, muslimer, kroater och andra minoriteter hade kunnat ge Europas folk lysande exempel på tolerans, respekt och vänskap. Men så har det i stället blivit tvärtom. Serbernas påståenden om islamisk fundamentalism i Bosnien-Hercegovina är grundlösa. Tvärtom, om västvärlden inte lyckas med att återställa drägliga livsvillkor för Bosniens muslimer, kommer det att kasta mer bensin på den islamiska fundamentalismens brasa och uppamma ännu mer oförstående och hat mellan öst och väst, islamisk och västerländsk kultur. För mig är bilden klar. Extrema krafter som i dag huvudsakligen stöds av Iran får genom den nuvarande situationen i det tidigare Jugoslavien argument för att västvärlden direkt eller via internationella organisationer ensidigt agerar i egna intressen och till nackdel för världens muslimer. Många ser Bosniens muslimer som ett lättfångat obeväpnat byte, vilket de också verkar vara. Det får inte ske att fundamentalisterna ges näring i sin syn på västerländskt handlande eller brist på handlande. Det skulle vara mycket negativt för oss samt för de länder som anser att en modern och pluralistisk livsstil är förenlig med islam. Jag talar i perspektivet av medmänsklighet och människors lika värde oavsett ras, religion, kön osv. Radovan Karadzics behärskar serberna nu mer än 70 % av landet, vilket de är klart nöjda med. Därför sitter de nu vid förhandlingsbordet och ger sken av förhandlingsvilja. Men den sitter inte djupare än att de nekar att skriva under en fredsuppgörelse. Under tiden pågår mördande och förintelse, samtidigt som nya landområden underkuvas. Väl medvetna om att Vance-Owen-planen, när den en gång undertecknats, ger dem i stora drag full kontroll över stora områden i ett s.k. självständigt Bosnien, väntar serberna på att få genomföra nästa steg. På sikt blir det nämligen inga problem för Serbien att införliva autonoma serbiska områden i Bosnien den dag som uppmärksamheten förflyttats från Jugoslavien. Vad Jugoslavienfrågan behöver är ett paket med kraftfulla åtgärder. Det som har åstadkommits hittills vittnar, om man vill vara vänlig, om god vilja och genuin upprördhet. Men de insatserna kommer aldrig att räcka. Matsändningar genom vägkonvojer och luftsändningar, medling, tribunaler för att döma krigsförbrytare, flygplan för att freda luftrummet osv. mildrar bara symptomen. Sjukdomen kommer dock att alltid finnas där, om inte FN:s säkerhetsråd precis som inför Kuwaitkrisen tar sitt förnuft till fånga och inser vad det egentligen handlar om, ett folkmord och underkuvande och förnedrande av ett helt folk. Som vanligt är det civilbefolkningen som drabbas värst. Det verkar som en självuppfyllande profetia, eftersom kvinnor och barn aldrig får eller kan försvara sig. 40 000--60 000 systematiska våldtäkter på kvinnor och barn upprör och pekar på behovet av att den internationella humanitära rättens regler särskilt uppmärksammar och fördömer sexuellt våld mot kvinnor som krigshandling. Det handlar om att hävda grundläggande mänskliga rättigheter. En plan från säkerhetsrådet med välunderbyggda hot om kraftfulla sanktioner är Bosniens och därmed världsfredens hopp. I detta fall, vilket inte skedde i Kuwaitkriget, måste Ryssland ta en lika stor del av ansvaret. Annars lurar en lika stor fara som den islamiska fanatismen/fundamentalismen, som jag nyss talade om. Ryssland, som till stora delar ställer sitt hopp till de demokratiska krafter som anförs av Boris Jeltsin, hyser tyvärr även nationalist-kommunistiska krafter -- och här inverkar även slaviskt släktskap -- som starkt sympatiserar med serberna. Dilemmat är att utan ett samarbetsvilligt Ryssland kan säkerhetsrådet inte få ett slut på kriget i Jugoslavien. Samtidigt är det så att en ohämmad serbisk expansion med fortsatt etnisk rensning ger inspiration åt Rysslands mörka krafter. Situationen i det tidigare Jugoslavien är kanske ett större hot mot världsfreden än vad vi tidigare har förstått. Här behöver alla goda krafter, idéer och andra insatser samverka. Ansvaret är stort och tungt på oss som i dag är aktiva politiker. Jag anser att Sverige måste använda alla sina till buds stående medel och sin internationella goodwill för att få ett stopp på mördandet, förnedrandet och utrotningen av ett helt folk. Sveriges insats måste i första hand inriktas på att förmå säkerhetsrådet att vidta kraftfulla insatser som hejdar kriget och tvingar serberna att vara mera tillmötesgående vid förhandlingarna. Herr talman! Jag tillstyrker utskottets betänkande.

Herr talman! Låt mig börja med att instämma -- jag tror helt och hållet -- i Margareta Viklunds utomordentligt insiktsfulla och engagerade anförande. Jag har varit ledig från utskottet medan den här frågan behandlats. Jag väljer därför att i första hand göra några ytterligare kommentarer vid sidan av det betänkande som har lagts fram. Medan ESK, FN och EG för jag vet inte vilken gång i ordningen försöker samla sig till någon form av mer kraftfullt agerande när det gäller konflikten i det f.d. Jugoslavien, pågår framför våra ögon, mitt i Europa, en utveckling som i ett slag kan beröva dessa organisationer och hela det internationella samfundet all trovärdighet som skydd för vår gemensamma säkerhet. Här har många talare uppehållit sig vid brotten mot de mänskliga rättigheterna, övergreppen mot civilbefolkningen. Men kriget i Bosnien Hercegovina handlar inte bara om detta. Det innebär också att en internationellt erkänd stat, en av FN:s och ESK:s egna medlemsstater, riskerar att krossas och annekteras. I en liten skrift som nyligen kom ut -- från Centralförbundet Folk och försvar tror jag det var -- skriver Gunnar Jervas om etnisk rensning som vår tids krig, den form av krig, angrepp och annekteringar som är möjlig i den nya världsordning som har skapats efter det kalla krigets slut. Vad det helt enkelt går ut på är att man genom terror mot civilbefolkningen försöker skapa fakta som sedan inte går att upphäva, fakta som innebär att människor tvingas bort från sina hem, från de landsändar där de bor, för att man sedan skall kunna steg för steg ansluta dessa landsändar till någon lämplig grannstat, i detta fall uppenbarligen Serbien. Genom att man formellt inte förklarar krig mot Bosnien-Hercegovina, för det har man ju inte gjort -- tekniskt sett är det ett slags inbördeskrig -- är den uppenbara uträkningen att man skall komma undan de internationella aktioner som skulle kunna tänkas, ifall man höll sig till traditionell krigsförklaring. Serbiska styrkor har avskurit en rad stora och små bosniska städer från omvärlden. I vintras gav man ett erbjudande, som det hette, om fri lejd för Sarajevos invånare. Naturligtvis uppfattades detta på bosniskt håll som ännu ett uttryck för den etniska rensning som redan drivits mycket långt i andra delar av landet. Något liknande måste man säga om det som nu utspelas i Srebrenica. Det är naturligtvis bra, glädjande, utomordentligt att människor kan evakueras från en säker död. Men samtidigt innebär ju det som händer att det tas ytterligare steg mot just det serbiska krigsmålet, att få bort alla som inte är serber i de här delarna av landet. Frågan är naturligtvis: Kan Bosnien-Hercegovina över huvud taget existera, överleva som stat, om dess stora städer, dess huvudstad, intas och de invånare som överlevt svält och kyla jagas på flykten? Och hur agerar det internationella samfundet, om ett sådant scenario blir verklighet? Frågan är fundamental. Om Serbien -- eller Jugoslavien, vilket man vill -- tillåts annektera en av FN:s och ESK:s medlemmar, alternativt dela landet t.ex. med Kroatien, som man har spekulerat om, förlorar ett folk sitt hemland, mitt i Europa. Samtidigt öppnas dörren för motsvarande aktioner på andra håll. Det mest uppenbara exemplet, men långt ifrån det enda, är att spärrarna kan hävas för en ny revanschsugen regim i Ryssland att åter ockupera och annektera de baltiska staterna. Bosniens öde påverkar hela Europas fred och säkerhet. Nationernas förbund gick en gång under därför att organisationen inte förmådde göra någonting för att förhindra det fascistiska Italiens annektering av Etiopien. Det finns en påtaglig risk att den nya internationella ordningen kan gå under på grund av olika organisationers och världssamfundets oförmåga att göra någonting för att förhindra det national-kommunistiska Serbiens försök att indirekt, etappvis, annektera ett grannland. Som Margareta Viklund påpekade, har den ovanliga civilisationen i Bosnien-Hercegovina länge avspeglat, på ett säreget men intressant sätt, många av Europas bästa värden: pluralism, samexistens, öppenhet. Ironiskt nog var det just den politiska ledningen i Bosnien-Hercegovina, tillsammans med ledningarna i republikerna Makedonien och -- i någon mån -- Slovenien, som försökte anstränga sig mest för att hålla samman det tidigare Jugoslavien. Nu är det medborgarna i denna f.d. jugoslaviska republik som riskerar att bli ett permanent flyktingproblem, ett slags palestinskt flyktingproblem mitt i Europa. Det dras paralleller i olika sammanhang mellan det som sker i Bosnien och andra folkmord, t.ex. förintelsen under andra världskriget. Man skall naturligtvis vara mycket försiktig med den typen av paralleller. Förintelsen var unik, och jag tror inte att Inger Koch på allvar menade det hon sade när hon beskrev kriget i det f.d. Jugoslavien som värre än andra världskriget i bl.a. de avseenden som gäller deportationer och utrensningar av människor på grund av deras härkomst. Men det finns naturligtvis en koppling. Den primitiva nationalismen är densamma hela tiden. Någon lärdom är det ändå rimligt att man drar av Europas 1900-talshistoria, nämligen den att tyranner och folkmord måste stoppas i tid. Det talas här i talarstolen och på andra ställen om att man borde sätta in fler sanktioner. Sannolikt är det så att sanktioner är ganska meningslösa i det läge vi har. Det förefaller som om det är kriget som sådant som håller Slobodan Milosevic och hans gäng kvar vid makten. Om konflikten avvecklas förlorar de sitt existensberättigande som ledare för den serbiska staten. Frågan är om sanktionsvapnet över huvud taget är relevant i detta krig. Sverige som stat kan naturligtvis göra ganska litet. Vi är inte med i alla de internationella organisationer som skulle kunna göra någonting. Där vi är med anstränger vi oss för att på bästa sätt åtminstone försöka mildra de direkta följderna av det som sker -- det vet jag, och det vet vi alla. Corellinitiativet är nog det bästa internationella initiativ som har tagits. Dilemmat kvarstår ändå. Fredsbevarande insatser förutsätter att det finns en vilja till fred från dem som berörs. Här har vi dessutom ett fall där det åtminstone i teknisk mening gäller en inre konflikt. I verkligheten är det ju som alla inser inte så. Jag tror att det är nödvändigt att vi förstår att vi måste börja tänka om när det gäller att definiera problemsituationer som kan föranleda internationella interventioner. Även s.k. inre konflikter som är av det slaget att de riskerar att skapa katastrofala följder och hota freden i ett mycket större område än just den stat som berörs måste rimligen under vissa förutsättningar kunna motivera interventioner utifrån. Av allt att döma är det bara NATO eller någon annan tänkbar allians av olika länder som realistiskt kan förväntas gripa in för att få slut på detta mördande. NATO:s beslut att agera för att upprätthålla FN:s flygförbud måste bli ett genombrott. Det räcker sannolikt inte med detta. Om det skall leda någon vart tror jag snarare att det beslutet måste utgöra ett genombrott för ytterligare insatser av något slag, naturligtvis gärna på FN:s uppdrag. Liksom Margareta Viklund tror jag att det viktigaste Sverige kan göra är att försöka agera i riktning mot FN:s säkerhetsråd. Om det skulle bildas någon form av internationell allians, t.ex. på FN:s uppdrag, borde enligt min mening också Sverige kunna medverka i en sådan. Vi skulle inte bara kunna medverka sedan en fred har uppnåtts, utan kanske även på det sätt som vi var beredda att göra under Kuwaitkriget för att på något sätt backa upp en sådan internationell aktion. Utan ett ingripande utifrån tror jag tyvärr att det antagligen till sist inte återstår något annat än att man häver vapenembargot mot Bosnien Hercegovina, så att människorna där åtminstone ges en chans att försvara sig själva. Om inte ens detta görs betyder det sannolikt att världssamfundet låter ett helt folk gå antingen till slaktbänken eller i permanent landsflykt. Detta får icke inträffa i Europa bara fyra år efter den stora frigörelsen.

Herr talman! Det har sagts många insiktsfulla och kloka saker i den här frågan under debatten. Jag tänkte gå in på ett område som inte har berörts så mycket i dag. Det gäller situationen i Kosovo -- eller Kosova, som den albanska befolkningen kallar sitt område. Där finns ingen direkt militär konflikt i dag, men det finns ett enormt förtryck av den befolkning som lever i Kosovo. Det är ett slags apartheidsystem som innebär att man utestängs från skolgång och från att besöka olika kulturinstitutioner och badhus. Man utestängs från arbeten. De albanska tidningar som funnits har stängts. Albanerna har utestängts från demokratiskt inflytande genom att man från Belgrad ensidigt har avsatt deras parlament och president. Man har svårt att få köpa förnödenheter såsom bensin och även vissa matvaror. Det sker nattliga arresteringar, och det förekommer även tortyr. Det är ingen direkt militär konflikt, men alla de saker jag räknar upp är tecken på att den albanska befolkningen förtrycks. Det är ett apartheidsystem. Om vi skulle byta ut ''albansk'' mot ''svart'' skulle vi känna igen situationen ifrån södra Afrika och Sydafrikas apartheidpolitik. Jag tycker att man kan beteckna den serbiska politiken och Milosevics politik gentemot albanerna i Kosovo på samma sätt. Serbien avskaffade 1990 ensidigt Kosovos parlament, president och författning. Detta var i strid med den gällande författningen, vilken hade fått ett godkännande vid de möten som de europeiska staterna har haft. Man stationerade mycket snabbt en stor mängd poliser och halvmilitära styrkor i Kosovo. Man har från serbisk sida bedrivit en politik som också syftar till etnisk rensning. En av förklaringarna till att många kosovoalbaner har kommit till Sverige är att det i princip har funnits serbiskstödda resor från Kosovo. Serberna har skrämt folk och sagt att de skall ge sig därifrån om de vill överleva. En i Sverige dömd och efterlyst bankrånare leder i dag ett kontor i Pristina, huvudstad i Kosovo, vilket har som enda uppgift att terrorisera den albanska befolkningen så att den skall fås att överväga att fly från detta område. Mot den bakgrunden är det förståeligt att vi har fått en hel del kosovoalbanska flyktingar till Sverige. När man utsätts för övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, när risken är stor att man skall inkallas till militärtjänst för att tjänstgöra i serbernas krig mot andra muslimer och mot bosnier och när man utsätts för ett apartheidförtryck är det åtminstone inte i mina ögon konstigt om man väljer att fly. Min oro gäller att den konflikt som finns i Bosnien Hercegovina mellan Kroatien och Serbien kommer att sprida sig. Risken för det framgick av den utfrågning som utskottet hade för ett tag sedan om just konflikten i det forna Jugoslavien. En sådan utvidgad konflikt i Kosovo skulle nog inte bara avgränsas till att vara en intern Jugoslavienkonflikt. Det finns uttalanden och signaler som man måste tolka som att både Bulgarien och Albanien och kanske också en del islamiska stater är beredda att gå in med militära medel eller skjuta till resurser i form av vapen eller pengar i ett sådant läge. Det vore oerhört allvarligt för hela Balkanområdet. Jag har pratat med en hel del kosovoalbaner som tyvärr är rädda för att det skall bli ett riktigt vapenstillestånd i Bosnien-Hercegovinakonflikten. Jag kan förstå varför. Man ser en uppenbar risk för att serbiska styrkor då frigörs ifrån konfliktområden både mot Kroatien och inne i Bosnien-Hercegovina. De skulle i det läget kunna komma att användas mer aktivt för att krossa den albanska befolkningen i Kosovo och deras strävanden mot autonomi eller självständighet. För att förhindra en sådan situation är det viktigt att världssamfundet agerar nu -- innan den militära konflikten är i gång. Sverige har på vissa områden gjort mycket bra insatser när det gäller Kosovo och situationen där. Vi har sett till så att ESK har haft delegationer på plats. Vi har också medverkat till att ESK har stationerat en observatör i Kosovo. Jag menar dock att Sverige kan göra betydligt mer. Vi kan driva på i frågan om en utplacering av FN soldater eller s.k. Blå baskrar redan nu för att på det sättet försvåra en utvidgning av konflikten. Vi borde också stödja Kosovobefolkningens krav på autonomi eller t.o.m. självständighet. Herr talman! Jag skulle avslutningsvis vilja ta fasta på vad utskottet skriver om att Sverige stödjer tanken med fredsbevarande styrkor. Med det hoppas jag att i den skrivningen ligger att den svenska regeringen mycket aktivt driver frågan för att förhindra en utvidgning av konflikten. Det finns också en risk att det blir en liknande situation som det är i Bosnien-Hercegovina när det gäller frågan om internationell rätt och bedömningen om FN får ingripa eller inte. Precis som Håkan Holmberg sade behöver man inte starta ett formellt krig. Här finns också en konflikt så till vida att Serbien betraktar Kosovo som sitt. Kosovo har i och för sig enligt den tidigare konstruktionen haft en mycket självständig ställning och betraktar sig nu som en i princip självständig stat. På vilket sätt FN, med nuvarande statuter och regler, kan gå in i ett sådant läge kan bli svårt att avgöra. Det är därför viktigt att redan nu markera att vi ser Kosovo som en självständig enhet och att en attack med militära medel skulle ses som en krigsförklaring. Då skulle man kunna använda världssamfundets olika medel för att ingripa. För att slippa detta är just utplaceringen av FN-styrkor en viktig åtgärd. Herr talman! Jag har velat uppmärksamma kammaren på ett område som vi tyvärr bara har diskuterat i flyktingsammanhang men som är en viktig del i det forna Jugoslavien. Där sker ett förtryck i form av apartheid. Vi kan genom kloka insatser från svensk och andra länders sida se till att förhindra och försvåra en utvidgning av den militära konflikten.

Herr talman! Låt mig först få instämma i de två senaste anförandena. Det är med en blandning av uppgiven förtvivlan och närmast desperat vrede som många av oss följer det som sker i inbördeskriget i det forna Jugoslavien. Det är inför de bestialiska övergrepp mot oskyldiga människor och det närmast ofattbara förakt inför mänskligt liv och värdighet som visas människor, som till i går kunde vara grannar eller arbetskamrater. Det gäller också inför den oförståelse och brist på handlingskraft som omvärlden och många andra internationella aktörer visat. Det är naturligtvis inför den mer eller mindre aktiva uppmuntran som givits de krafter som sökt konfrontation och eskalering av händelseutvecklingen. Det är definitivt inte de måttfulla krafterna, de som sökt försoning och kompromiss inom det forna Jugoslavien, som har haft mer än läpparnas stöd från omvärlden. Vad Milan Panic skulle ha kunnat förmå göra vet ingen. Men de som sökte konfrontation, i Serbien såväl som i den nya republikerna, ägnade sig åt systematiskt demontage av Panic i alla internationella forum. En försoningens man i Belgrad var ett hot för många intressen. Det här gäller naturligtvis också inför den förlamning som tycks ha drabbat oss alla som medmänniskor och medborgare -- inte minst i det nya, fria Europa -- inför detta det mest skrämmande som har drabbat vår kontinent sedan nazismens fall. I vårt eget land tycks engagemanget som en följd av Jugoslavienkrisen bli starkt främst när den svenska flyktingmottagningens kapacitet diskuteras. När riksdagen i dag debatterar utrikesutskottets betänkande om händelseutvecklingen i Jugoslavien, finns utrikesministern av någon anledning någon annanstans. Det är symptomatiskt, inte bara för vårt land, utan för hela vår kontinent -- den som för bara tre år sedan dansade i frihetens eufori. Det folkmord som pågår varje dag inför våra ögon, där lokala ledare inför den väpnade mobben hunsar väldssamfundets representanter med uppgift att skänka humanitärt bistånd, tycks redan ha blivit vardagsmat på TV-skärmarna i våra hem. Är de humanitära hjälparbetarnas uppoffrande närvaro i Bosnien bara ett alibi för omvärldens vankelmod? Herr talman! Det florerar ett stort antal myter i omvärlden, vilka tycks syfta till att urskulda frånvaron av ett effektivt ingripande för att säkra grundläggande värden för mänsklig samlevnad i det forna Jugoslavien. Det som skett i det sönderfallna Jugoslavien, och för den delen i resten av det forna kommunistväldet, kan inte förstås utan verklig kunskap och insikt i den historia som folken i dessa stater bär med sig. Det är en historia som, inte minst för historielösa svenskar, kan tyckas obegripligt levande fast den ligger generationer tillbaka i tiden. Men, det är en myt att tro att historien är ensam skyldig och att omvärlden inte kunde ha gjort något åt den. Det som sker i det forna Jugoslavien är i hög utsträckning ett resultat av förhållanden och försummelser i modern tid. Det är förhållanden som däremot har kunnat gödslas med historiens blodbesudlade minnen och oförätter. Det kommunistiska systemet i Titos Jugoslavien stod onekligen för bedriften att hålla de nationella motsättningarna i schack -- med våld som så behövdes. Men det eliminerade inte nationalismen som människors ideologiska identifikation i ett totalitärt system. De djupa ekonomiska och sociala ojämlikheterna närde och förstärkte människors känsla av att vara utsatta för nationell diskriminering. Kampen för eget livsrum slog ut i blom när kommunismen rämnade vid 80-talets slut. När det totalitära systemet i öst föll samman, slog oskuldsfullheten ut i blom i väst. Varje försök att i rekordtempo etablera nationellt oberoende upplevde, välgrundat eller ej, en stark uppmuntran från krafter i den fria världen. Det är en ironi, för att säga det minsta, att två av de stater som -- om än inte officiellt -- upplevdes som de främsta uppmuntrarna av en snabb slovensk och kroatisk separatism, Tyskland och Österrike, i dag kan hänvisa till sina konstitutioner för att just de är förhindrade att medverka i ett militärt ingripande för att värna liv och frihet. Dessutom är det fråga om konstitutioner som har kommit till bl.a. som ett resultat av vad företrädare för dessa stater hade för sig på Balkan under andra världskriget. Ett ingripande överlämnas gärna åt de två stater som var mest återhållsamma inför frågorna om separatism, nämligen USA och Storbritannien. Konflikterna i det forna Jugoslavien låter sig inte heller lösas enbart i termer av nationellt självbestämmande. Slovenien var i det här sammanhanget kanske unikt. Landets nationella frigörelse var i nästan alla avseenden problemfri -- om man undantar att den ledde till ett militärt ingripande av den federala jugoslaviska armén. Det var emellertid främst en följd av att Kroatien tog tillfället i akt att utträda ur federationen vid samma tillfälle. Rätten till nationellt självbestämmande kan verka självklar. Ett minoritetsfolk i en flerfolksstat, som är i majoritet i en del av denna flerfolksstat, anser sig ofta ha rätt till nationellt oberoende. Så skedde efter Versaillesfreden, då exempelvis det gamla Habsburgväldet föll samman. Så såg kroaterna situationen 1991, och så såg de bosniska muslimerna situationen 1992. Men i den nya stat som bildas finns ofta nya minoriteter. Ibland kan de vara i majoritet i delar av den nya staten. Så är det t.ex. med serberna i Krajina. Oavsett det strikt folkrättsliga, är det inte att förundra sig över att de i sin tur anser sig kunna åberopa principen om nationellt självbestämmande. Det gäller särskilt om de i antal är betydligt fler än invånarna i vissa stater med eget nationellt oberoende. Skyddet för nationella minoriteters ställning är en grundläggande förutsättning för staters och människors samlevnad. Det utgör också en av grundvalarna för de principer som förankrats i den europeiska säkerhetskonferensen. Konstitutionellt tillät den federala jugoslaviska författningen delstater att bli sjävständiga. Det förutsatte emellertid medverkan från minoriteternas sida. Detta satte man sig över -- kanske av psykologiskt förståeliga skäl -- men ändock i såväl Kroatien som I de principer för erkännande av nya stater, som EG De har inte uppfyllts av vare sig Kroatien eller Bosnien, men de erkändes ändå av EG och omvärlden -- även av Sverige. Det enda land, förutom Slovenien, som uppfyllt alla dessa kriterier, nämligen republiken Makedonien, har däremot på grund av Greklands ensidiga blockad inom EG i det längsta förvägrats erkännande och internationell likabehandling. Sverige följde snällt efter för att inte störa relationerna med ett kommande ordförandeland i Det jag nu anfört är inte något försök att ursäkta den serbiska sidan. Beträffande det som har skett i form av övergrepp och massvåld bär serber ansvar för merparten. Långt innan Kroatien och framför allt Bosnien förklarade sig självständiga ägde omfattande serbiska övergrepp rum. De påskyndade, eller åtminstone urskuldade, kroaternas brådska. Redan efter Milosevics maktövertagande stod det klart att en mer militant serbisk nationalism stod på programmet. I sitt framträdande på Trastfältet i lovade Milosevic att slåss för serbernas sak. Han har med all önskvärd tydlighet visat att han menade allvar. Även om han, och Belgrad, i dag kanske inte kan kontrollera de än mer extrema separatister och våldsverkare som härjar i Bosnien och som bidar sin tid i Kosova, är dessa inspirerade av och har kunnat mobilisera i skydd av Milosevic. Jag är inte ute efter att hitta en part på vars sida vi skall ställa oss. I medias förenklade budskap talas det om serber, kroater och muslimer. Serbiska, kroatiska och muslimska stridande grupper har alla ett mycket stort ansvar för det som har skett, och nu sker. De serbiska ledarna i Belgrad har, som sagt, ett särskilt stort ansvar för den upptrappning av motsättningarna som exploderade sommaren 1991. Det är emellertid ingen hemlighet att muslimerna i Bosnien i ett något längre perspektiv inte litar mer på kroaternas avsikter i Bosnien. Storserbien har en storkroatisk motsvarighet. Men det finns också serbiska, kroatiska och muslimska människor. Trots ett par års terror, som syftat till att tvinga allt fler människor in i hatets och våldets spiral, finns det fortfarande hundratusentals människor i det forna Jugoslavien som inte önskar annat än att få fortsätta att leva tillsammans med sina grannar, oavsett om de är serber, kroater eller muslimer. Det är således inte för att ta ställning för eller mot serber, kroater eller muslimer som det krävs ett kraftfullt agerande från världen, särskilt från Europa. Det är vårt gemensamma ansvar gentemot de hundratusentals enskilda människorna i det forna Jugoslavien, som inte vill delta i fråga om hatet och terrorn. I det längsta har vi alla väjt inför tanken på ett direkt militärt ingripande. Det skulle kräva en enorm insats av militär trupp, och det skulle säkerligen binda dessa trupper för lång tid. Kostnaderna kan förväntas bli gigantiska. Ändå tror jag att det är dags att konstatera att det redan är hög tid. Mycket snart kan det vara för sent. Sanktioner, förhandlingar och konfliktlösning måste få en chans, har det hävdats. Men det blir alltmer uppenbart att vi i det forna Jugoslavien, liksom t.ex. i Somalia, inte har att göra med den typen av aktörer eller förhandlingsparter. I dag förhandlar man med Milosevic och Karadcic. I morgon gäller det att föra fredssamtal i vördnadsfulla former med deras hejdukar utanför Herr talman! Låt mig få citera vad konfliktforskaren Wilhelm Agrell skrev i DN på påskafton: ''I en etnisk konflikt är sanktionsinstrumentet verkningslöst, något som utvecklingen i Kroatien och Bosnien med all önskvärd tydlighet visar. Inte heller för medling och förhandlingar finns särskilt goda förutsättningar -- och traditionella fredsbevarande operationer, som förutsätter parternas samförstånd och samarbete, slår här också slint.- - Vad som pågår är ett folkmord med militära medel.'' Vidare står det: ''Detta är en avgörande skillnad och en vattendelare, som förvandlar frågan från att gälla medel för konfliktlösning till att gälla försvaret av absoluta mänskliga värden. - Att inte ingripa mot ett folkmord har en helt annan innebörd, i icke-handlingen ligger åskådarens medansvar.'' Jag instämmer helt i detta. Vi har under detta århundrade alltför avskräckande exempel. Behöver vi verkligen fler?

Även serber skall kunna känna sig säkra på sin rätt till säkerhet och på sina minoritetsrättigheter, oavsett vilken territoriell konstellation de i framtiden kommer att leva i. Herr talman! Det här utgör förvisso förskräckande perspektiv för oss alla i Europa. Men om vi inte ingriper nu tror jag att verkligheten blir än mer förskräckande.
Herr talman! Lennart Rohdin frågade var utrikesministern håller hus. Hon deltar, om jag är korrekt underrättad, i det stora möte i Köpenhamn där de europeiska staterna överväger hur man skall kunna samordna sina ansträngningar när det gäller att hjälpa Östeuropa. Det är ett viktigt uppdrag. På fredag mottar utrikesministern Bosniens president, som då besöker Sverige. Herr talman! Allra sist i den här debatten vill jag säga att jag tycker att det har varit välgörande att lyssna på alla kraftfulla och engagerade inlägg. Jag är övertygad om att den otålighet och den vrede som kommit till uttryck i den här debatten är en mycket bra bas för en aktiv, och gärna aktivare, svensk Jugoslavienpolitik.

Herr talman! I detta betänkande behandlas punktskattefrågor. Det gäller bl.a. slopandet av charterskatten. Än en gång visar man hur lättvindigt regeringen handskas med statens finanser. Regeringens, och nu även Nydemokraternas förslag, innebär ytterligare ett skattebortfall om ungefär 300 miljoner kronor. Slopandet av charterskatten motiveras med att det är fråga om en anpassning till EG. Vi kan, herr talman, inte se att det i dag är ett relevant argument. Vidare tycker vi att agerandet här är anmärkningsvärt med tanke på den krisuppgörelse som vi socialdemokrater ställt oss bakom och som innebar att skattesänkningar och ofinansierade utgiftsökningar inte skulle genomföras. I så fall skulle motsvarande intäkter presenteras. Ändå lägger man fram ett förslag om skattebortfall som inte finansieras. Dessutom är regeringens förslag inkonsekvent när det gäller att försöka att stimulera den inhemska efterfrågan på tjänster. Att stimulera den svenska turistnäringen bör vara av stort intresse, med tanke på den mycket besvärande sysselsättningssituation som vårt land befinner sig i. Nydemokraterna har på denna punkt haft exakt samma uppfattning som vi socialdemokrater. Men så var det bara när man skrev sin motion med anledning av regeringens proposition. Den egna motionen har man sedan avstyrkt i utskottet. Att stimulera svenskar och utländska turister till att turista i Sverige har ju varit en hjärtefråga för Bert Karlsson och även för Peter Kling. Det har man gett uttryck för både på torg och i denna kammare. Ni hänvisar till ett kryptiskt särskilt yttrande om att ni har för avsikt att återkomma. Var detta, Peter Kling, inte mer angeläget än så? Nu har ni ju chans att stoppa regeringens förslag. Om ni inte gör det, är ni faktiskt inte trovärdiga. Då kan ni gott sluta med att raljera över att många svenskar åker utomlands på semester. Även när det gäller reservation nr 2 om förpackningsskatten delar vi regeringens uppfattning, nämligen att förpackningsskatten som ett instrument i miljöpolitiken förlorat sitt värde. Men inte heller på den här punkten hänvisar regeringen till åtgärder för att täcka ett bortfall på ca 150 miljoner kronor. Vi kräver, herr talman, en redovisning av hur slopandet av förpackningsskatten skall finansieras, eftersom man avser att återkomma. Herr talman! I övrigt hänvisar jag till våra reservationer nr 7 och nr 11 och yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag har blivit anklagad för det här med charterskatten, vilket jag givetvis var beredd på. Varför har Ny demokrati ändrat sig? Varför skrev Ny demokrati till en början en motion om charterskatten? En anledning var givetvis att få en öppning och att ha två olika vägar att välja mellan i skatteutskottet. En annan anledning är att vi har kontrollerat vad det här kan leda till. Om man inte tar bort charterskatten när flyget avregleras i sommar leder det till att utländska bolag tar över hela chartertrafiken. Dessa bolag kommer att flyga såsom reguljärflyg. Det är det stora motivet till att Skall man ha konkurrens på lika villkor, vilket vi i Ny demokrati är väldigt noga med, måste tyvärr den här skatten tas bort. Men det innebär inte att vi tycker att det är okej att folk semestrar utomlands -- var och en får naturligtvis välja som den vill. Men vi i Ny demokrati menar att om charterskatten tas bort kommer Ny demokrati givetvis att ligga på ännu hårdare när det gäller kravet att sänka turistmomsen, dvs. när det gäller persontransporterna. Därför har Ny demokrati inte skrivit någon reservation om charterskatten. Jag tänker nu tala något om våra andra reservationer. Ny demokrati vill sänka skatten på alkoholdrycker med 500 miljoner kronor i år. Det kan i dagens läge tyckas vara väldigt oansvarigt av oss. Men vi har, som jag har sagt i utskottet, ett ekonomiskt paket, i vilket den här sänkningen ingår. Vi har i detta paket förslag om stora besparingar och vi har förslag som innebär utgiftsökningar. Tyvärr är det så här. Nu plockar man ut en detalj och vill att jag skall stå här i talarstolen och försvara denna sänkning med 500 miljoner kronor. Det går givetvis inte att göra separat. När det gäller färjetrafiken till Bornholm finns det en färjelinje, Ystad--Rönne, som klassas som lång rutt. Samtidigt finns det en färjelinje, Simrishamn-- Allinge, som nekas denna förmån som en sådan klassning innebär. Skall det vara konkurrens på lika villkor borde självfallet även den linjen få skattefrihet. På Öresundsfärjorna får man köpa ett paket cigarretter om dagen, därför att det finns en speciell regel som gäller för Öresundsfärjorna, trots att det i lagen tillåts två paket per resa. Det tycker vi i Ny demokrati rent ut sagt är löjligt. I vår reservation om Gotlandstrafiken hävdar Ny demokrati bestämt att man direkt kan ta bort den statliga subvention för Gotlandstrafiken om man inför taxfreeförsäljning på Gotlandsresorna. Vi kan också garantera att Gotland får ett kraftigt uppsving när det gäller turism. Varför skall man inte ha taxfreeförsäljning på Gotlandsresor när man har det på Ålandsresor? Vaför skall man stimulera exporten av turism? Det tycker vi i Ny demokrati är något konstigt. Jag tänker nämna några siffror. En resa mellan Göteborg och Fredrikshamn kostar under högsäsong ungefär 700 kr, tur och retur. En resa mellan Stockholm och Mariehamn kostar ca 200 kr, eftersom det på den sträckan finns konkurrens och eftersom det förekommer taxfreeförsäljning. Motsvarande Gotlandresa kostar ungefär 1 600 kr för en familj i dag. Ny demokrati tror med bestämdhet att de här priserna om man inför taxfreeförsäljning på Gotlandsresorna kommer att gå ned till förhoppningsvis ungefär motsvarande kostnadsnivå som gäller för sträckan Göteborg-- Fredrikshamn. Dessutom får staten intäkter. Ny demokrati har en reservation om reklamskatt för efternamnsuppgifter i telefonkatalogen. Att en sådan skatt finns, dvs. reklamskatt för att sätta in efternamnsuppgift i telefonkatalogen, tycker vi i Ny demokrati är ganska löjligt. Att företag kan få betala för det kan jag gå med på, men inte att privatpersoner skall behöva göra det. Vi har därför reserverat oss i denna fråga. Inbetalningen av reklamskatten bör givetvis ske samtidigt med övriga momsinbetalningar. Varför skall man ha ett speciellt datum för inbetalning av just denna skatt -- mitt i sommaren när de flesta företag har semesterstängt? Vår reservation om hundskatten är i och för sig en ganska liten fråga. Men personligen tycker jag att vi här i riksdagen inte skall sitta och tala om hur kommunerna skall göra. Det skall vara fullständigt fritt för kommunerna att själva bestämma. Nu är det tyvärr inte fritt för kommunerna att göra så, därför har jag skrivit en reservation om det. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga våra reservationer. Men Ny demokrati kommer inte att begära omröstning annat än för några av våra reservationer.
Herr talman! Det var inte den gamle Peter Kling som talade om svensk turism. Peter Kling var mycket lågmäld och generad, må jag säga. Vi fick också konstaterat att Ny demokrati har lagt sin motion för att få en öppning i utskottet, därför att man tydligen vill ha några förhandlingsvägar. Vilken öppning handlar det om? Har Ny demokrati fått några löften utanför utskottet? Eller håller Bert Karlsson eller Ian Wachtmeister på att förhandla med regeringen? I den här frågan uppträder Peter
Herr talman! Bo Forslund antydde att jag uppträdde som räven med två utgångar. Men det största argumentet för att ta bort den här charterskatten är att konkurrensvillkoren skall vara lika. När nu konkurrensen för flyget släpps fri och utländska bolag får konkurrera fritt i Sverige kommer dessa bolag att ta över den här s.k. chartertrafiken såsom regulärflyg. Då blir inte villkoren lika. Det innebär att de bolag här i Sverige som flyger chartertrafik betalar 300 kr i skatt. Det är inte lika villkor. Även om jag är lågmäld i kväll -- men jag kan börja skälla också, fast det tjänar väl ingenting till -- säger jag att vi i Ny demokrati nu kommer att driva frågan om turistmoms ännu hårdare vid ett borttagande av charterskatten. Vi kommer att slåss för 9 % moms på persontransporter. Det lovar jag
Herr talman! Om man följer upp socialdemokratiska reservationer kan man konstatera att vi är en bit på väg att klara av en finansiering om man vill ha en sänkt turistmoms. Men det är inkonsekvent av Ny demokrati att avstå från sin motion med orden att Ny demokrati avser att återkomma. Med tanke på allt tal från denna talarstol och ert tidigare agerande i denna fråga är detta uppträdande ytterst märkligt. Precis som jag sade i mitt första inlägg är ni på detta sätt inte trovärdiga.
Herr talman! Jag har skrivit så här i min reservation: ''Jag vill mot denna bakgrund inte motsätta mig att charterskatten avskaffas. När charterskatten avskaffas måste kravet på en sänkning av turistmomsen ställas med förnyad styrka. Jag har för avsikt att återkomma till frågan när utskottet inom kort behandlar frågor om mervärdesskatt.'' Det betyder, Bo Forslund, att Ny demokrati skall komma tillbaka för att trycka på i frågan om turistmomsen, inte i frågan om charterskatten. Det står klart och tydligt i mitt särskilda yttrande. Bo Forslund påpekar att man förlorar 300 miljoner kronor i statsfinanser. Det kan väl hända. Men om turistmomsen sänks till 9 % lovar jag Bo Forslund att det kan bli såväl 300 och 400 som 500 miljoner kronor mer i intäkter än i dag.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 25 om punktskatter berörs en hel rad vitt skilda skattefrågor, och det är litet svårt att föra en debatt om så många ting samtidigt. Kanske får man försöka sätta in debatten i ett något större sammanhang, så att punkterna kan bilda en helhet. Den helheten kan vara Sveriges bristande inkomster, och i all synnerhet statens bristande inkomster. Vi har nu ett underskott i de offentliga finanserna på nära 14 % av BNP. Det förs en stor debatt i USA om deras underskott, som ligger på ungefär 5 % av BNP -- vi har ett nästan tre gånger så stort underskott. Det är i det perspektivet som man bör se skatteutskottets betänkande om punktskatterna. Vi ser att det i detta betänkande finns två linjer. Det finns en regeringslinje, som talar om att sänka en punktskatt här och en punktskatt där, och det finns en annan linje, som säger att man inte bör göra sig av med inkomster när man har ont om inkomster. Att sänka skatter är att göra sig av med inkomster. Därför har Vänsterpartiet, i likhet med Socialdemokraterna, avvisat de förslag till ofinansierade skattesänkningar som regeringen lägger fram. Regeringens talesmän kan säkert lägga fram skäl till varje förslag till skattesänkning. Det finns ingen skattesänkning som inte kan motiveras av något skäl. Den gynnar säkert någon grupp eller något intresse. Men det finns ett större intresse, ett allmänintresse, av att se till att underskotten inte får bli hur stora som helst, och då får de särintressen som skattesänkningskraven representerar vika för allmänintresset. Så säger den professor som regeringen brukar lita på. Då får man ta strid med särintressen ibland, söka nya lösningar på de problem som finns. Därför stöder Vänsterpartiet de reservationer som Socialdemokraterna har lagt. Vi har i vår meningsyttring lagt fram ytterligare ett antal förslag som skulle kunna öka samhällets inkomster. De förslag vi lägger fram medför olägenheter för vissa grupper och vissa intressen, men återigen är allmänintresset viktigare än särintresset. Jag tror inte att Sveriges underskott kan klaras med enbart skattehöjningar, utan det är sant att vi behöver tillväxt i ekonomin och att vi behöver besparingar för att klara underskotten. Men vi behöver såväl tillväxt som besparingar, nedskärningar och skattehöjningar för att kunna klara ett underskott på 14 % av BNP. Då kan man inte gå en enda väg med besparingar, inte en enda väg med skattehöjningar, inte en enda väg med tillväxt. Man måste använda alla de tre linjerna för att klara av underskottet och få en uthållig tillväxt. Det är därför som vi lägger fram våra förslag. Jag skall bara påpeka en sak. Den särskilda varuskatt som vi tar upp i vår meningsyttring är inte vårt eget förslag, utan det kommer från en motion av centerriksdagsmännen Agne Hansson och Tage Påhlsson. Man skulle ha fått in oerhört stora belopp till samhället bara om man hade bifallit den motionen och vår meningsyttring. Reklamskatten fungerar inte bra som den är. Regeringssidan hänvisar till en utredning, men det är en utredning som är så gammal att den i sina huvuddrag inte längre är användbar. Här behövs en ny snabbutredning, för att få ökad likformighet på skatteområdet. Ni som är för ett EG-inträde gör er själva en otjänst genom att motivera varje förslag till skattesänkning med att EG kräver detta. Ibland är det korrekt, men lika ofta är det fel. Ni gör ja-sidan en otjänst -- men det är er sak och inte min. En viktig sak som jag vill lyfta fram i Vänsterpartiets meningsyttring är alkoholskatten. Vi har föreslagit en höjning med 5 procentenheter. Det skulle ge, vid oförändrad konsumtion, uppemot en halv miljard. Nu kan en skattehöjning leda till sänkt konsumtion, och då blir inte jag ledsen -- en av orsakerna till att alkoholbeskattningen finns är att vi vill dämpa konsumtionen. Detta är viktigt. Den skattehöjning på spriten som regeringen föreslår är bra, men den är otillräcklig. Det behövs skattehöjningar över hela alkoholsortimentet. Sverige har nu för tiden så låg skatt på viner att tullfrihet i vissa fall inte är lönsamt. Skatteutskottet har fått föredragningar om att vissa viner t.o.m. kan köpas billigare på svenska Systembolaget än i de länder där de tillverkas. Därför är det välmotiverat med en skattehöjning på vin och inte bara på sprit. Herr talman! Med anledning av att Socialdemokraterna redan har yrkat bifall till sina reservationer, skall jag begränsa mitt yrkande till mom. 4 vad gäller alkoholbeskattningen. Vi ställer oss naturligtvis bakom alla de förslag som vi har lagt fram i vår meningsyttring, men vi känner styrkeförhållandet. Jag avser alltså att driva bara mom. 4 om alkoholskatten till votering.

Herr talman! I betänkandet behandlas propositionens förslag om slopande av två skatter, reseskatten och förpackningsskatten, och en justering av alkoholskatten samt ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Det var inte oväntat att dessa förslag kritiseras av oppositionen, dock från olika utgångspunkter. Jag vill i mitt anförande i första hand ta upp de förslag som berörs i propositionen. Först skall jag säga några ord rent allmänt om de punktskatter som vi nu talar om. De har två syften. Det ena är att tillgodose statens behov av intäkter, och det andra är att förändra den skattskyldiges beteende i sitt förhållningssätt till en viss nyttighet. Det mest tydliga exemplet där det senare syftet väger tungt är energi och miljöskatter samt beskattningen av alkohol och tobak. Punktskatter kan emellertid inte införas eller åsättas en skattesats utan att hänsyn tas till omvärlden och de förutsättningar som finns på olika marknader. Om vi med detta som utgångspunkt betraktar de två skatter som utskottet i detta betänkande föreslår riksdagen att avskaffa kan vi dra vissa slutsatser. Reseskatten infördes 1978. Den har under hela sin tid kritiserats för sina snedvridande effekter. Den ger förvisso staten vissa intäkter, men skatten påverkar resenärens beteende på ett sådant sätt att syftet förfelas. Framför allt sedan Danmark 1991 avskaffade en motsvarande skatt har det skett en överströmning av resenärer i södra Sverige från Sturup till Köpenhamn. Det har t.o.m. gått så långt att Luftfartsverket har känt sig föranlett att ersätta de passagerare som flyger från Sturup. På detta vis har verket medverkat till att trafiken i Sverige har kunnat upprätthållas. Detta har i sin tur lett till att danska researrangörer anmält förfarandet för EG kommissionen, eftersom man anser att det innebär ett otillbörligt statsstöd. Nettoeffekten av denna skatt beräknas i propositionen till ett bortfall på 140 miljoner. Det har Bo Forslund säkert läst, men han föredrar att använda summan 310 i stället för den utgift som Luftfartsverket anger i det sammanhanget. Lars Bäckström tog bl.a. upp den formella EG anpassningen, och han tycker att det är beklagligt att vi i alla sammanhang hänvisar till EG för att ändra den ena eller den andra skatten. Mitt inlägg visar att praktiska konsekvenser också gör att det finns skäl att ta bort skatten. EG har punktskatter på tre områden: alkohol, tobak och oljeprodukter. I övriga fall är avsikten att man inom EG inte skall använda enskilda punktskatter, om det inte blir problem med gränskontrollen. Min enkla slutsats av detta är naturligtvis -- inte helt överraskande, tycker kanske någon -- densamma som regeringens, nämligen att reseskatten bör avvecklas, eftersom den påverkar den skattskyldiges beteende på ett sådant sätt att en annan statlig myndighet måste tillgripa kompensatoriska åtgärder för att inte aktiviteten, i det här fallet resandet, skall flyttas till ett annat land. När nettointäkten för staten därtill är begränsad finns det ingen anledning att behålla skatten. När det gäller syftet med förpackningsskatten kan man ställa upp samma kriterier som för syftet med reseskatten. Utan att lägga ut texten alltför mycket kan man på en gång finna att denna skatt spelat ut sin roll som miljöpolitiskt styrmedel. Den insikten finns även i den socialdemokratiska reservationen nr 2. Det finns således en bred enighet i riksdagen om de sakliga skälen för att avskaffa denna skatt. Reservanterna hänger upp sig på finansieringen av borttagandet av dessa båda skatter. Jag vill emellertid erinra om att utskottet i sitt betänkande påmint om att regeringen redan i budgetpropositionen aviserat den åtgärd som vi nu behandlar och således kalkylerat med de intäktsminskningar som den innebär. Det tredje regeringsförslaget i detta betänkande gäller en justering av skatten på öl samt en skattehöjning med 3 % på de starkaste alkholdryckerna -- det senaste som en följd av de senaste årens eftersläpning i prisutvecklingen på denna varugrupp. När det gäller alkoholbeskattningen har riksdagen relativt nyligen på regeringens initiativ beslutat om ändringar som innebär att alkoholsvagare drycker får en skattemässigt gynnsammare behandling än vad som är fallet med alkoholstarkare. Syftet är att stimulera konsumenterna till en övergång till svagare drycker. Den förändring som nu föreslås har samma syfte. Gränshandelsproblematiken och de stora skillnader som finns mellan olika länders beskattningsnivå gör att denna fråga måste övervägas i ett längre perspektiv. Utskottets uppfattning är att dessa bedömningar bör göras i ett sammanhang, lämpligen efter det att alkoholkommissionen lagt fram sitt betänkande senare i år. Till sist, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. Jag får väl i eventuella repliker återkomma till det som har tagits upp tidigare.

Herr talman! Det här visar att Carl Fredrik Graf tar mycket lättvindigt på skattebortfallet. Det gör inte vi socialdemokrater. Han säger att reservanterna ''hänger upp sig'' på skattebortfallet. Jag tycker att skattebortfallet är mycket besvärande i ett läge som det vi har i dag. Vare sig bortfallet handlar om 300 eller 400 miljoner kronor totalt för charterskatt och förpackningsskatt tycker jag att det är en ansenlig summa pengar. Därför måste jag fråga Carl Fredrik Graf: Är det inte en oroande utveckling att man från regeringens sida på det här sättet lägger fram propositioner utan att redovisa motsvarande finansieringsmöjligheter? Budgetunderskottet -- och de konsekvenser som det medför i form av sociala neddragningar, osv -- måste väl i högsta grad oroa också Carl Fredrik Graf?
Herr talman! Jag delar Bo Forslunds oro för budgetunderskottets storlek. Men samtidigt måste jag -- i polemik också med Lars Bäckström, som tidigare sade att vi sänker skatter litet här och där -- konstatera att det faktiskt finns en linje i detta. När det gäller finansieringen vill jag säga att detta aviserades i finansplanen. Det står att läsa på s. 46 i bil. 1 -- den har Bo Forslund säker tagit del av, men han blundar kanske för det. För klarhets vinnande skall jag ändå citera ett par rader. Det står där: ''Utgångspunkten är att förbättra Sveriges utvecklingskraft och att vidta sådana skatteförändringar som är motiverade med hänsyn till den ökade ekonomiska integrationen inom Europa. Detta gäller bl.a. dieselskatten, charterskatten och skatten på dryckesförpackningar. De ytterligare skattesänkningar som blir aktuella är fullt finansierade.'' Hur finansieringen går till står på s. 3 Jag vet inte hur jag tydligare skall kunna uttrycka att de här skattesänkningarna faktiskt är finansierade. Eftersom de är det och eftersom vi har konstaterat att effekterna av de här skatterna är snedvridande, både från konkurrenssynpunkt och så till vida att de påverkar människors beteende på ett sådant sätt att de försöker komma undan skatten, borde vi, tycker jag, kunna vara överens om att det är ett klokt beslut att slopa de båda skatter som vi nu diskuterar.
Herr talman! Budgetunderskottet ökar för varje dag och ligger i dag på över 200 miljarder kronor. Med hänsyn till det kan väl förslaget ändå inte vara finansierat?
Herr talman! Man kan naturligtvis ha många olika synpunkter, Bo Forslund. Man kan naturligtvis ha synpunkten att allt skall finansieras med skatteintäkter och andra avgifter och att man inte kan finansiera någonting med lån. Jag uppfattade det så att Bo Forslund menade att regeringen inte hade med de här beräkningarna när man lade fram propositionen om reseskatten, och jag tycker att de avsnitt av finansplanen som jag nyss läste upp visar att det inte är riktigt; de finns faktiskt med. I det budgetförslag som föreligger är detta finansierat, men inte på det sättet att man har sagt: 140 miljoner tappar vi här -- då tar vi in exakt 140 miljoner på någon annan punkt. Det fungerar i allmänhet inte så att övriga intäkter är märkta för en viss annan utgift eller för att kompensera ett visst skattebortfall.
Herr talman! Även jag hakade upp mig på formuleringen ''hänger upp sig''. Ja, vi hänger upp oss på det här med skattesänkningar. Man säger att alla skattesänkningar är fullt finansierade. Fullt finansierade skattesänkningar bör väl närmast kallas skatteomläggningar. ''Skattesänkning'' betyder väl egentligen att man inte finansierar förslaget. Carl Fredrik Graf representerar ju ett parti som har lovat skattesänkningar. Jag läste i en tidning i Älvsborgs län, Borås Tidning, att biträdande finansministern Lundgren på en moderat distriktsstämma sade: Vi moderater lovar att sänka skatterna med 10 miljarder per år. Vi skall sänka skatter, om så bara för glädjen att sänka skatterna. Det är kanske på de inre uppbyggelsemötena som man håller de här talen och inte här i kammaren, men det finns en viss linje i den moderata skattesänkningskampanjen: Alla skatter bör sänkas. Det är ungefär som Sjörövar-Jenny i Tolvskillingsoperan: Vilka skall vi dräpa? -- Alla! Vilka skatter skall vi sänka? -- Alla! Det är den moderata politiken, och det är därför ni har 14 % av BNP i underskott. Det är raskt marscherat. Men det är inte bara ni -- det har varit en lång process. Jag satt och räknade ut skattekvoten i dag. I slutet av 80-talet var den 56 %. I början av 90-talet var den 53 %, och nu är den med er politik nere i 50,7 %, och underskotten sväller och ökar. Om vi räknar bort konjunkturunderskottet -- 100 miljarder -- har vi kvar 100 miljarder. Skatteomläggningen stod ju för sin del -- 15 miljarder, kanske 20, i direkt underfinansiering. Det är Finansdepartementets siffror. Så har vi momsen som ni tappade mycket pengar på i och med lågkonjunkturen och i och med att folk på grund av den inte längre vågar konsumera. Där har vi kanske 10--15 miljarder. Sedan har vi förslaget i det här lilla betänkandet. Skillnaden mellan det jag som vänsterpartist föreslår och det som Carl Fredrik Graf står för i det här betänkandet är ungefär 2,5 miljarder. Det är naturligtvis väldigt litet jämfört med ett underskott på 200 miljarder, men å andra sidan försämrade ni häromdagen arbetslöshetsersättningen för att spara 6 miljarder! Den stora försämringen åsamkade ni de arbetslösa. Men här skulle jag med mina Vänsterpartiförslag kunna få in ungefär 2,5 miljarder. Då kanske man inte skulle behöva slå mot de arbetslösa för att få kontroll över budgetunderskottet. Man kanske kan spara på ett klokare sätt om man vågar ta in ca 2,5 miljarder här. Det är den stora skillnaden: Vi vågar höja skatter, vi vågar spara och vi vågar satsa på tillväxt -- ni satsar ensidigt på att sänka skatter och tror att det skall ge tillväxt!
Herr talman! Lars Bäckström lyfter sig nu litet grand från småttigheterna i det här betänkandet och tar in hela den ekonomiska politiken och skattepolitiken i resonemanget, och det är kanske bra -- det borde vi göra oftare här i riksdagen. Han har i alla fall uppfattat en sak, och det är att regeringen har en klar linje när det gäller skattepolitiken, och det gläder mig. Bo Forslund och Peter Kling hade ju tidigare ett meningsutbyte om en mindre klar linje, i varje fall enligt den ena partens uppfattning. Det är helt korrekt att vi inbillar oss att sänkta skatter bl.a. leder till tillväxt. Men vi är också på det klara med att man inte kan sänka samtliga skatter på en gång. Man måste prioritera. Regeringen har i första hand prioriterat sänkningar av skatter som är tillväxthämmande för företagen, i andra hand sänkningar av skatter för att skapa konkurrensneutralitet med övriga Europa, i tredje hand sänkningar av övriga skatter. Som Lars Bäckström också har lagt märke till, har det skett en och annan skattehöjning sedan denna regering tillträdde. Totalt sett har vi i dag ett lägre skattetryck än vi hade före oktober 1991, men det har också skett skattehöjningar, vilket man naturligtvis från moderata utgångspunkter måste beklaga. Men Lars Bäckström borde vara medveten om att det rör sig om åtskilliga miljarder. För att återkomma till detta betänkande vill jag säga att jag är litet förvånad över att Lars Bäckström inte tar hänsyn till utformningen av skatterna och till vilka effekter detta får. Han konstaterar bara att detta enligt hans bedömning innebär ett inkomstbortfall. Han tar ingen hänsyn till de snedvridande effekter som konstruktionerna på dessa punktskatter har. Han är beredd att låta dessa skatter finnas kvar. Kanske vill han också införa andra skatter som har snedvridande effekter och som innebär att det på lång sikt faktiskt blir en sämre tillväxt och en sämre fungerande ekonomi i landet. Vad vet jag?
Herr talman! Det är sant att skattehöjningar kan verka bromsande på ekonomin. Därför tror jag att beslutet om en höjning av momsen, som regeringen och Socialdemokraterna kom överens om, var mindre väl avvägt. Det var inte inte någon särskilt väl avpassad konjunkturpolitisk åtgärd. Jag har sagt att vissa skatter kan vara krångliga att hantera. Vi lyfter fram en centerriksdagsmans motion om de särskilda varuskatterna. Förslaget betyder en besparing på 1,5 miljard. Vi hade inte med detta i någon egen partimotion. Vi hade nämligen andra bättre finansieringsmetoder. Men i detta ekonomiska krisläge får man så att säga ta allt som man kan få ihop för att täcka och minska underskotten. Om Carl Fredrik Graf kunde gå med på en höjning av någon skatt för att kompensera bortfallet av intäkter skulle jag ha en större förståelse för att han vill att det skall genomföras vissa sänkningar av skatter som har vissa olägenheter -- det skall erkännas att dessa skatter har det. Men det finns ju ingen förståelse för denna aspekt. Det påpekade ju även den socialdemokratiske debattören. Till Carl Fredrik Graf säger jag -- och jag driver detta hårt: Ta bort grundavdraget för inkomster över brytpunkten! Då får vi in 7 miljarder, och kanske kan vi då ha råd att ta bort en och annan snedvridande eller tekniskt krånglig skatt. Nästan 6 miljarder kommer från inkomster över 200 000. Med en sådan åtgärd får man en finansiering. Då finns en fördelningspolitik, och då kan man också tillåta sig att sänka vissa skatter. Detta är den politik som jag vill driva.
Herr talman! Intet oväntat kommer nog inte Lars Bäckström och jag att vara överens när vi efter debatten lämnar den här kammaren. Det är klart att han, om vi i detta betänkande hade lagt fram förslag om slopat grundavdrag, skulle ha rätt i den meningen att skattesänkningen hade varit väl finansierad. Men man får ju diskutera olika storheter vid olika tillfällen. Sänkning av grundavdrag och skatter i storleksordningen 6--7 miljarder tycker jag faktiskt att man diskuterar i ett större sammanhang än det som gäller för denna justering av två enskilda punktskatter som har spelat ut sin roll vad gäller andra syften än att just ge staten intäkter.

Herr talman! Veckan före påskveckan beslutade majoriteten i denna kammare att man skulle sänka ersättningen till de arbetslösa. Det var ett av många beslut som på senare tid har fattats för att det ständigt stigande budgetunderskottet skall minskas. Mot detta beslut, samt även andra beslut, har många människor protesterat. En del människor är emot allt vad nedskärningar, försämringar och besparingar innebär. Andra har däremot lättare att acceptera sådana åtgärder, om de sker någorlunda rättvist. Vad man vänder sig emot är att de som har de bra ställt ofta slipper billigt undan, medan de som har det sämre ställt drabbas hårdast. Det finns också både nedskärningar och förbättringar som mer är av principiell natur än av ekonomisk. Även dessa måste enligt min mening behandlas och åtgärdas med största möjliga hänsyn till rättvisa. I detta betänkande behandlas en fråga som är av denna art, nämligen skatten på vissa charterresor. Ingen kan väl påstå att den frågan är av avgörande betydelse för statens finanser, men om nu sjuka, gamla och arbetslösa skall vara med om försämringar, undrar jag vad som gör att det anses nödvändigt att en skatt tas bort som inget har att göra med det nödvändiga för människors livsuppehälle. Detta är bara en av många frågor som uppfattas som orättvisa, som att man inte tar hänsyn till vilka som drabbas eller gynnas. Även om det handlar om summor som var för sig är små, blir de ju sammantagna ett större belopp. Om man till detta lägger att ett behållande av skatten inte är till nackdel för den inhemska turismen borde beslutet i kammaren egentligen inte vara svårt att fatta. I likhet med Bo Forslund är jag storligen förvånad över Ny demokratis ställningstagande i denna fråga. Jag trodde att detta med partiets ofta uttalade intresse och vaktslående om vår turistnäring var allvarligt menat, men så är det tydligen inte, annars finns nu chansen att i handling visa det som man i ord många gånger har uttalat. Peter Kling säger att man kommer att trycka på ännu hårdare för att turistmomsen skall sänkas. Det låter väl bra, men får jag ge ett litet tips inför kommande förhandlingar? Ställ kraven innan ni ställer upp och stöder andra i frågor som ni egentligen har en annan uppfattning om. Ni gör saker i fel ordning. Jag tror aldrig att ni kan nå några framgångar på det sättet. Herr talman! Det motionskrav som jag har i fråga om detta betänkande omfattas i reservation nr 1, som jag självfallet kommer att rösta för.
Herr talman! Eftersom den här debatten håller på att ta slut vill jag bara till sist fråga John Andersson vari rättvisan ligger i att den som åker på semester skall betala skatt medan den som åker på en affärsresa inte behöver betala någon skatt. Vari ligger klokskapen i att den som åker på semester och är beredd, och har möjlighet, att betala för denna väljer att flyga från Köpenhamn i stället för från Malmö?
Herr talman! Man kommer väldigt fel om man gör en jämförelse mellan en som skall åka på semester och en som skall göra en tjänsteresa. En så stor fantasi har jag inte att jag ger mig in på sådana jämförelser. Det jag vill påtala är att det, om man vill försöka vara så rättvis som möjligt när man skall sänka eller höja skatter eller försämra eller förbättra, måste finnas någon bakomliggande logik och ideologi. Jag menar att det finns andra angelägna skattefrågor som man bör titta på innan man går in och tar bort en charterskatt. Kom ihåg att väldigt många människor över huvud taget inte kan tänka sig att planera för att åka på charterresa till andra länder på semestern, eftersom de inte har råd. Många människor har över huvud taget inte råd att åka på semester, inte ens i Sverige. Jag tycker att man börjar i fel ände om man börjar ta bort just sådana här skatter. Jag förmodar dock att Carl Fredrik Graf tänker på helt andra människogrupper än vad jag gör när han ömmar för att man skall ta bort en sådan här skatt.

Herr talman! Lars Bäckström, jag tror att det var han, höll sig framme tidigare i den här debatten såsom han brukar göra. Lars Bäckström och John Andersson har åtminstone tidigare tillhört samma parti så jag känner mig därför föranlåten att hänvisa till Lars Bäckströms argument här i debatten. John Andersson försöker ta upp att vi på något sätt skulle ställa upp för särintressena genom att ta bort punktskatter av det här slaget. Det vänder jag mig faktiskt emot. Det övergripande motivet för att ta bort den här skatten är, som jag har sagt tidigare, att den är snedvridande och ligger inte i linje med de skatter som finns inom Europa. Om en charterresa kostar 3 000 kr och skatten är 300 kr, är den andel av det totala priset som går till skatt ganska betydande. Jag medger dock gärna att det är trivialt argument. Detta kan dock betyda en hel del för de människor som ändock har möjlighet att tänka sig att genomföra en charterresa.
Herr talman! Jag har faktiskt inte tänkt i den riktningen att jag skulle anklaga Carl Fredrik Graf för att driva ett särintresse. Det var bara hans inlägg som fick mig att tänka i den banan, eftersom Carl Fredrik Graf har svårt att inse att det finns en mängd olika skatter där man kan diskutera både höjningar och sänkningar och att det måste finnas någon logik bakom vilka skatter man vill höja eller sänka. Det bör väl finnas någon filosofi bakom vad man vill ge förtur när det gäller att förändra olika skatter. Jag sätter inte charterskatten främst när jag vill förändra skatter. Det finns andra skatter som jag tycker att det finns all anledning att se över.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ett antal motioner som berör skattefrågor inom boende och fastighetsområdet. Flera motioner tar upp frågan om avdragsrätt för reparationer och underhåll av bostäder. En sådan avdragsrätt skulle enligt motionärerna leda till ökad sysselsättning inom byggbranschen och motverka den svarta marknaden på området. Frågan om stimulanser till byggsektorn har med anledning av socialdemokratiska motioner behandlats av såväl finansutskottet som bostadsutskottet. Riksdagen har därefter i stor enighet antagit ramarna för ett omfattande ROT Vi är således i det här fallet överens om målet, men inte i alla delar om medlen. Vi socialdemokrater anser att stödet till reparationer och underhåll av bostäder får en snabbare och kraftigare effekt på sysselsättningen om det i stället utgår som ett direkt bidrag på 30 % av de bidragsgrundade kostnaderna och med ett maximalt belopp på 10 000 kr. per lägenhet inom de anslagsramar som finansutskottet har angett. programmet, komplicerar skattesystemet och innebär praktiska problem för både skattemyndigheter och skattebetalare. Stimulanseffekten riskerar att bli liten, eftersom utbetalningen från skattemyndigheten sker långt i efterhand och, om avdraget skall göras enbart mot fastighetsskatten, kanske måste delas upp på flera år. Förslaget strider dessutom mot de bärande principerna i skattereformen. Grundtanken i skattereformen var att bredda skattebasen och att införa ett enkelt regelsystem med ett minimum av avdragsmöjligheter. Målsättningen var att skattesystemet i fortsättningen inte skulle belastas med andra uppgifter än att ta in inkomster till den offentliga sektorn och att vara ett instrument för fördelningspolitiken. Genom att nu föreslå nya avdragsmöjligheter bryter man de positiva effekter som uppnåtts genom skattereformen och medverkar till att nya och orealistiska förväntningar ställs på skattesystemet. Skattemyndigheternas merarbete med administration och kontroll kommer att försvåra eller i värsta fall omöjliggöra ett genomförande av den rationalisering och det förenklingsarbete som nu pågår ute i skatteförvaltningen. Vi har därför svårt att förstå de borgerliga partiernas skäl för att stimulansen till bostadsreparationer nödvändigtvis skall ske genom ett skatteavdrag. Ett bidragssystem ger både en större och mer omedelbar stimulanseffekt och är dessutom enklare och billigare att administrera och kontrollera. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation I vår andra reservation yrkar vi bifall till en socialdemokratisk motion som vill ge regeringen till känna att fastighetsskatten bör ingå som ett led i en social bostadspolitik. Den nuvarande snabba avvecklingen av subventioner i bostadsfinansieringen leder till helt oacceptabla resultat. Nyproduktionen är på väg att helt avstanna som ett resultat av de höga ingångskostnader som blir följden av minskade räntebidrag. Även bostäder som byggts under de senaste åren får extremt stora hyreshöjningar på grund av den snabba avtrappningen av räntestödet. Följden blir en ökad utslagning på bostadsmarknaden med exekutiv försäljning av villor och bostadsrätter och en ökad segregation i boendet. De höga kostnaderna i nyproduktionen och i de under senare år producerade bostäderna bör även fortsättningsvis begränsas genom statliga subventioner som betalas solidariskt av alla boende genom bl.a. fastighetsskatten. Genom skattereformen fick fastighetsskatten en konstruktion som gör att den både direkt och indirekt medverkar till en utjämning av boendekostnaderna. Genom omfattande undantag för nyproduktionen och en successiv infasning av fastighetsskatten hålls kostnaderna nere. Samtidigt bidrar den influtna fastighetsskatten från det äldre beståndet till finansieringen av bostadssubventionerna. Därmed har man också begränsat rundgången av skatter och bidrag. Enligt vår mening bör fastighetsskattens omfördelande roll ytterligare stärkas. Detta bör ges regeringen till känna, och jag yrkar därför bifall till reservation nr 6. Herr talman! I övrigt yrkar jag med hänvisning till våra särskilda yttranden om realisationsvinstbeskattning och stämpelskatt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi behandlar nu skatteutskottets betänkande 33. Ny demokrati har sex reservationer som är fogade till detta betänkande. Den första reservationen handlar om reparationsavdrag. Regeringens förslag om att man skall få dra 30 % på arbetskostnaden tycker jag personligen och Ny demokrati är ett steg i rätt riktning. Jag har dock uppfattat att syftet med detta är att få bort den svarta sektorn inom byggande, reparation och ombyggnader. Man vill även stimulera och skapa arbetstillfällen. Jag tror inte att det kommer att bli någon större effekt när det gäller dessa två aspekter. Om man vid en ombyggnad har en kostnad på 25 000 kr får man dra av en arbetskostnad som är ungefär 15 000 kr. Resten är material. Det är ungefär de kostnader som entreprenörerna har. Tar man då 30 % på dessa 15 000 kr innebär det att kunden får dra av 4 500 kr på sin fastighetsskatt. Räknar man vad kunden får betala för denna reparation på 25 000 kr, blir det 25 000 minus 4 500, dvs. 20 500 kr. Om nu kunden får jobbet gjort svart, säger installatören, reparatören eller vad det nu är: Du får momsen direkt. Moms på 25 000 kr är 5 000 kr. Kunden har redan där tjänat 500 kr. Jag tror personligen inte att detta förslag leder till en minskad svart sektor, och inte heller till de 8 000--10 000 nya arbetstillfällen som man hoppats på. Vi i Ny demokrati vill därför gå längre. Vi vill införa ett avdrag där hela kostnaden upp till ett basbelopp, dvs. 34 000 kr, dras av direkt på deklarationen. Vi har en reservation om avdragsregler för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi vill gå tillbaks till de gamla reglerna igen. Man skall kunna dra av för att restaurera kulturellt värdefulla byggnader. Vi har även en reservation om momsbefrielse för vissa stiftelser. Det är ganska logiskt att i denna kammare fatta ett sådant beslut. Bildar man en stiftelse som ämnar att restaurera eller reparera en statligt ägd byggnad med skattade medel, borde det vara ganska rimligt att momsbefria denna stiftelse. Den skapar arbetstillfällen och skatteintäkter till staten på skattade medel en gång till. Också detta skapar arbetstillfällen. Med ett sådant förslag finns inga förlorare. Snarare tvärtom. Det finns bara vinnare. Låt oss momsbefria stiftelserna omgående och stimulera till ökade skatteintäkter för staten och fler arbetstillfällen. Vi har i en reservation tagit upp värderingsfrågor och taxeringsvärdena på tomter. Det finns hemska exempel där taxeringsvärdena i vissa attraktiva lägen höjts så att folk som bott där i årtionden har varit tvungna att flytta ifrån sina fastigheter. Sådant får givetvis inte ske. Nu vet jag att detta kostar en hel del pengar. Men ett förslag angående just skatten på taxeringsvärden och flyttskatten, som jag om en stund kommer att tala om, finns i vår stora motion angående budgetpropositionen. De kostnaderna är finansierade. Som jag tidigare sade vill vi ta bort flyttskatten, eftersom den leder till inlåsningseffekter. Folk får svårare att flytta, osv. En omsättning på fastighetsmarknaden är positivt för samhället, och det vet alla här. Vi har också tittat litet grand på frågan om fastighetsskatten och avgett en reservation. Jag har i reservationen och även i motionen skrivit att vi från Ny demokrati anser att fastighetsskatter över huvud taget bör tas bort på tio års sikt i Sverige. Herr talman! Jag avslutar mitt anförande med att yrka bifall till reservationerna 2, 4, 5 och 8.

Herr talman! Jag vill bara erinra om att detta förslag är en del av ROT-programmet. Syftet med ROT-programmet är att skapa sysselsättning i byggbranschen och inte i första hand att komma åt den svarta sektorn eller den ekonomiska brottsligheten. Vi har väckt andra motioner för att komma till rätta med dessa problem. Peter Kling har en stark övertro till skattesubventioner och skatteavdragseffekter för att komma åt ekonomisk brottslighet, skatteundandraganden och svartjobb. Jag tror däremot att en ökad sysselsättning i byggbranschen minskar utrymmet för svartjobb. Det vi vill göra är att skapa en ökad sysselsättning i byggbranschen. Det fungerar snabbare och bättre än vad ett ökat skatteavdrag gör. Hela syftet med ROT-programmet är att komma åt den svåra arbetslöshetssituationen och att skapa sysselsättning. Är det en ökad sysselsättning i byggbranschen och de effekter som detta för med sig som ni har i åtanke, bör vi gemensamt rösta på bidragslinjen.
Herr talman! Jag tog i mitt anförande upp att vi i Ny demokrati vill skapa sysselsättning. Vi tror inte att förslaget ger de önskade effekterna på just sysselsättningen. Om man får göra ett avdrag fullt ut, kommer det enligt vissa kalkyler att ge 8 000-- 10 000 arbetstillfällen. Det tror jag på. Men detta förslag tror vi inte ger så stora sysselsättningseffekter som det var tänkt från början. Jag vill säga Gunnar Nilsson en sak till. Vi går absolut inte emot ROT-programmet på något vis. Vi är positiva till det och säger att det är ett steg i rätt riktning. Men vi vill gå ännu längre för att få full effekt. Det är skillnaden. Vi är inte på något vis motståndare till ROT-programmet. Det måste vara klart och tydligt i denna kammare, även för Gunnar
Herr talman! Jag tror inte att skatteavdraget ger maximal effekt som sysselsättningsstimulans eftersom det har en eftersläpning. Däremot tror jag att ett bidrag som betalas ut omedelbart i anslutning till åtgärderna kan få en positiv effekt. Det är också viktigt att detta bidrag är begränsat. Om vi höjer gränsen för avdrag till ett basbelopp, får vi ett fördelningsmässigt orättfärdigt utnyttjande av detta bidrag. Vi subventionerar i så fall lyxsaneringar för förmögna. Det viktiga är här att detta stöd skall komma alla bostadskonsumenter till del. Det kan man lättare åstadkomma med ett bidragssystem än med ett skatteavdrag. Det är ytterligare ett argument för ett bidragssystem.

Herr talman! Vad gäller bostadsbeskattningen skall jag göra några kommentarer med anledning av utskottets majoritetsskrivningar. Beträffande den första rubriken i betänkandet, Byggstimulanser och reparationsavdrag, kan jag vara mycket kortfattad. Jag delar de synpunkter och omdömen som Gunnar Nilsson framförde. Vi stödjer här Socialdemokraterna och har exakt samma ståndpunkt. När det gäller om och tillbyggnader anser jag att utskottet behandlar frågorna på ett bra sätt. Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om att man bör göra lättnader vad gäller beskattning vid om och tillbyggnad. Det är utmärkt. Jag delar också utskottsmajoritetens ställningstagande vad gäller värderingsfrågorna. Man tar upp problemet att vissa jordbruksfastigheter kan upplevas vara för högt taxerade. Utskottet har här en skrivning där man förutsätter att regeringen ser över denna fråga. Så långt är allt väl. Sedan kommer själva huvudpunkten i betänkandet, nämligen fastighetsskatten. Även där vill jag i varje fall för min personliga del hålla med utskottsmajoriteten i sin skrivning. Man säger: ''Enligt de principer som ligger till grund för skattereformen och bostadspolitiken skall de alltför stora subventionerna till boendet minskas.'' Jag delar personligen den ståndpunkten. I debatten om det föregående betänkandet talade jag om de stora underskotten, vilka kräver skattehöjningar, tillväxt och besparingar. Ett av de områden där jag menar att man kan göra besparingar gäller bostadssubventionerna. Det måste naturligtvis göras på ett fördelningspolitiskt riktigt sätt. Men det är ett faktum att bostadssubventionerna tar mycket stora belopp i anspråk. Jag letar här i mina papper. Den sista siffra som jag har är ganska gammal. Den är från år 1989. Bostadskostnadsutredningen konstaterade att subventionerna faktiskt inte utjämnade mellan inkomstkategorierna. Enligt Långtidsutredningen från 1990 fick ett hushåll som tjänade över 200 000 kr tre gånger mer i subventioner än ett hushåll som tjänade under 100 000 kr. Det finns möjligheter att göra besparingar inom detta område. Här delar jag synpunkterna i majoritetsskrivningen. Men det går inte att göra förändringar snabbt. Man kan inte skära ner subventionsnivåerna snabbt, eftersom människor har inrättat sig efter gällande system. Jag tror att man har gått för fort fram. Man talar om en kontrollstation år 1995, men redan det är alltför sent. De kontrollstationerna bör finnas tidigare med tanke på de drastiska ingrepp man har gjort i bidragssystement. Men jag håller med om riktningen. Jag menar att vi skall ha en fastighetsskatt i det här landet. Framför allt i ett internationellt perspektiv bör vi ha en fastighetsskatt. Det är en skattebas som svårligen låter sig flyttas. Den är stabil. Den står förhoppningsvis på fast grund. Därför är fastighetsskatten utmärkt att ha. Men den skall naturligtvis utformas på ett bra sätt. Det finns också andra skäl som talar för att vi skall ha en fastighetsskatt. Vi beskattar sparande, investeringar i näringslivet och sparande i bank. Att äga en bostad kan också vara en form av sparande. Samhället kan naturligtvis inte säga att det är finare att spara i en bostad än att spara i ett företag eller att spara i bank. Samhället skall inte styra resursallokeringen så hårt. Därför skall vi ha ett neutralt skattesystem, ett likformigt skattesystem. En metod att skatta av den värdestegring som kan ske i en bostad kan vara att lägga merparten på realisationsvinst, men då får vi å andra sidan inlåsningseffekter. Vi får ett slags livegenskap och man kan aldrig flytta från den egna bostaden om reavinsten blir alltför hög. Därför får man ha en kombination av reavinst och en löpande bostadsbeskattning. Det är rimliga principer. Det är också en rimlig princip att säga att pengar inte har något minne. Det är inte rimligt att vi skall ha en fastighetsskatt och sedan skall allt från denna fastighetsskatt föras till bostadssektorn som subvention. Då försvinner en hel del av poängen med att ha denna skatt. Det är min allmänna principiella syn på fastighetsskatten. På s. 9 i betänkandet nämner man några motioner från kristdemokrater och socialdemokrater där man talar om att man på sikt skulle kunna föra över en del av fastighetsbeskattningen till den kommunala sidan. Jag har sympati för de tankarna. Har man sympati för de tankarna kan man inte ha ett system där man säger att fastighetsbeskattning helt skall föras inom bostadssektorn, för då är det ju inte en kommunal beskattning längre. I ett internationellt perspektiv är det på den kommunala nivån som fastighetsbeskattningen ligger i många länder. Det är en ganska rimlig princip. Men det krävs mycket utredningsarbete innan vi kan gå över till den principen. Vänsterpartiet har inte ställt något yrkande i den riktningen den här gången. Nu har jag talat principiellt om fastighetsbeskattningen. Jag vill dessutom säga några konkreta saker om hur den borde läggas om för att bli mer neutral och likformig. Det är ju en bra princip tycker alla här i kammaren. Men fastighetsbeskattningen är ju inte neutral och likformig. Vi beskattar ju bara hushållen på fastighetssidan. Vi beskattar inte längre kommersiella lokaler och inte industrifastigheter. Detta är en bristande likformighet. Vi borde ha ett system som är mer likformigt. Vi borde ha fastighetsskatt på industrifastigheter och kommersiella lokaler. Men det är naturligtvis inte lämpligt att införa detta mitt under en djup lågkonjunktur. Det skulle verka tillväxthämmande. Men konjunkturerna kommer ju att bli bättre med en bra politik. Det får vi i alla fall efter nästa val. Det hoppas vi på allihop, fast från skilda utgångspunkter. I ett sådant perspektiv borde riksdagen på sikt säga att vi bör ha fastighetsskatt på såväl industrifastigheter som kommersiella lokaler. Om vi hade haft det, hade vi haft minst tre miljarder mer i intäkter än vad vi har i dag. Herr talman! Om vi sedan lägger till de 2,5 miljarder som jag talade om när det gällde det förra betänkandet hopar sig intäkt till intäkt. Sedan har Vänsterpartiet ett yrkande till i det här betänkandet. Det gäller att höja stämpelskatten mycket måttligt med en kvarts procent. Det skulle ge bortemot en miljard. Utskottet avstyrker det och säger att Vänsterpartiet motiverar sitt förslag med budgetskäl och därför bör det avslås. Det är en mycket märklig avslagsmotivering. För mig är alla skatter motiverade av budgetskäl. Det är grunden för att ha en skatt att man vill ha in pengarna av budgetskäl. Det är inget motiv att avstyrka något därför att motionärerna har motiverat det med att det ger intäkter. Det är ju idén med skatter. Detta hade gett en miljard till. Jag satt i bänken och summerade ihop det hastigt. Med 2,5 miljarder i det förra betänkandet, cirka en miljard i stämpelskatt och de tre miljader som en likformig fastighetsskatt minst skulle ge, hade vi haft över 6,5 miljarder. Då hade vi sluppit beslutet i kammaren om att försämra arbetslöshetsersättningen om vi hade velat. På detta sätt kan de små posterna, som var för sig är små, tillsammans bli ansenliga belopp. Det är därför vi måste ha skatteintäkter. Det blir ansenliga belopp. Då slipper vi till slut underskott på 200 miljarder som driver upp räntan och bromsar tillväxten i ekonomin. Det är därför vissa skatteintäkter t.o.m. kan vara tillväxtfrämjande. Herr talman! Jag hade inte möjlighet att delta vid utskottets slutjustering. Jag vill därför när det gäller mom. 7 och under mom. 12 yrka bifall till begär att regeringen skyndsamt lägger fram lagförslag om höjning av stämpelskatten i enlighet med vad som anförs i motionen.

Herr talman! Det råder en total enighet i utskottet om att det krävs särskilda stimulanser för att öka omfattningen av reparations och underhållsarbete inom bosektorn. Det finns delade meningar om formen på stimulansen. Utskottsmajoriteten menar att det finns starkast motiv för att knyta stimulansen till skattesystemet och ge den formen av en skattereduktion som i första hand knyts till fastighetsskatten. Avräkningen kan då göras vid den slutliga beräkningen av skatten. På så sätt undviker vi rundgång av pengarna. Administrationen knyts till ett väl fungerande skattesystem utan att på något sätt inkräkta på principerna i systemet. Där har Ansökan om skattereduktionen görs i särskild ordning. Det råder ingen tvekan om att skattereduktionen kräver väsentligt mindre administrativt arbete än om ett särskilt bidragssystem skulle byggas upp, vilket Socialdemokraterna förslår. Detta gäller särskilt nu när vi håller på att avveckla länsbostadsnämnderna. Skattereduktionen sker i efterhand, men eftersom slutreglering kan göras direkt vid beräkning av den slutliga skatten blir eftersläpningen i många fall inte väsentligt större än i ett bidragssystem. Jag tror att när det slutliga förslaget kommer att redovisas i kompletteringspropositionen kan vi alla vara eniga även om formen på stimulansen. Peter Kling skriver i en reservation att han vill att avdragsrätten eller skattereduktionen omfattar även material och inte enbart arbetskostnad, som utskottet föreslår. Han vill också fördubbla beloppen. Sysselsättningseffekten blir inte större, men det kostar statskassan dubbelt så mycket. Utskottet har inte funnit tillräckliga skäl för att gå på Ny demokratis linje. I reservation nr 6 tar Socialdemokraterna upp frågan om fastighetsskattens koppling till bostadssubventionerna. Riksdagen har beslutat om en kontrollstation 1995 vad avser bostadsfinansieringen. Det finns starka skäl att noga analysera och utvärdera effekterna av den bostadsfinansiering som gäller fr.o.m. 1993. Den förenkling som 1993 års system innebär tror jag att vi alla kan konstatera är bra. Vilken omfattning av subventionerna som krävs på längre sikt är i hög grad beroende av den framtida räntenivån och byggkostnadsutvecklingen. Jag tror att det är viktigt att vi inte nu forcerar fram ytterligare förändringar i bostadsfinansieringen, utan att utvärderingen i samband med kontrollstationen får utgöra underlag för långsiktiga stabila riktlinjer för bostadsfinansieringen. Till Lars Bäckström vill jag lämna ett par sifferuppgifter. Räntebidragen, som vi i första hand syftar på när vi talar om bostadssubventioner, uppgår i dag till ca 30 miljarder, och det är en mycket stor summa.

Vi får under angivna förhållanden alltså en mycket kraftig automatisk nedtrappning av denna kostnad. När det sedan gäller stämpelskatten kan väl sägas att ju mer vi höjer denna, desto mer sänker vi fastighetspriserna. Vi är i dag inte i första hand ute efter att pressa ned fastighetspriserna och därmed ytterligare försvåra finanskrisen. Utskottet riktar också en uppmaning till regeringen att snarast möjligt redovisa sina överväganden vad avser förbättringar av realisationsbeskattningen. Som vi alla vet har den s.k. flyttskatten i dag betydande inlåsningseffekter. Det är angeläget att snabbt hitta lösningar som kan minska dessa utan att statskassan belastas varaktigt. Peter Kling vill att stiftelser som är vänliga nog att vilja rusta upp statliga byggnader skall bli befriade från momsen. Den frågan är en gammal bekant för mig. Vi kan för det första konstatera att det går att lösa momsfrågan på ett praktiskt sätt inom lagarnas råmärken. För det andra är det inte bra att ha speciella skatteregler för enskilda projekt. Det vore bättre om vi tog vårt ansvar genom att ge bidrag i de fall där det inte går att lösa momsfrågan inom lagarnas ram. Utskottet konstaterar också att vissa taxeringsvärden, t.ex. för bostadshus på jordbruksfastigheter, upplevs som orealistiskt höga och dåligt står i överensstämmelse med dagens marknadsvärden. Utskottet förutsätter därför att regeringen noga följer dessa frågor och tar de initiativ som bedöms motiverade.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

Herr talman! Jag kan inte dela Ivar Franzéns uppfattning att denna avdragsrätt inte skulle stå i strid med de bärande principerna i skattereformen. Om man delar uppfattningen att skattesystemet inte skall belastas med andra uppgifter än att ta in inkomster till staten och att vara ett fördelningsinstrument, kan man inte acceptera att ett sysselsättningsproblem här skall lösas via skattesystemet. Vi skulle naturligtvis därigenom också öppna dörrarna för nya motsvarande krav. Av motionsfloden till vårt utskott framgår att respekten för skattereformen inte är särskilt stor. Trycket och förväntningarna på att släppa fram sådana här belastningar på skattesystemet är ganska omfattande. När representanter för Riksskatteverket besökte skatteutskottet var bl.a. denna fråga aktuell, och de bad uttryckligen utskottet att inte belasta skattesystemet med detta avdrag. Det skulle enligt deras uppfattning försvåra det rationaliserings och effektiviseringsarbete som man håller på med, bl.a. för att förenkla deklarationen. Det skulle kosta 70-- 80 miljarder i administration, och trots det skulle det endast bli en sporadisk kontroll av det nya avdraget. Resurserna till den kontrollen skulle behöva hämtas från andra områden inom skatteförvaltningen. Ivar Franzén! Jag förstår fortfarande inte varför detta nödvändigtvis skall gå över skattesystemet. Också utbetalningen tar en viss tid. Vi skulle få en snabbare och bättre effekt och skulle inte belasta och försvåra det fullständiga genomförandet av skattereformen, om vi hade ett bidragssystem som gav sysselsättningsstimulanser utanför skattesystemet. Vi är faktiskt överens om att olika frågor som behöver lösas inte skall åtgärdas inom ramen för skattesystemet. Man får i stället hitta andra lösningar, genom medelsanvisning och bidragssystem.
Herr talman! Vi får väl tillsammans läsa innantill när det slutliga förslaget kommer. Jag kan inte här i detalj redovisa det. Men jag tror att det är viktigt att här poängtera ett par saker. Det blir aldrig fråga om någon utbetalning av pengar i detta sammanhang, utan det blir en clearing. Det innebär att det inte blir någon rundgång av pengar. I det ligger självfallet en besparing. Vidare gör man en särskild ansökan, vilket betyder att det blir fråga om en dataoperation i samband med beräkningen av den slutliga skatten. Det berör alltså på intet sätt själva skattesystemet, men vi kan på detta sätt utnyttja den utomordentligt fina resurs som vår skatteförvaltning är. Den har alla behövliga data i sina dataregister osv. Det är inget tvivel om att det blir en mycket stor besparing jämfört med kostnaden för att bygga upp ett särskilt bidragssystem för två år. Vi har i dag, i och med att länsbostadsnämnderna håller på att avvecklas, inte något heltäckande system. Det vore bra om Gunnar Nilsson accepterade det faktum att det inte är fråga om något ingrepp i principerna för skattesystemet. Det är fråga om ett tillfälligt utnyttjande av skatteförvaltningen för en angelägen uppgift, att öka sysselsättningen i byggsektorn. Skall man inte utnyttja de goda resurser som man har tillgång till?
Herr talman! Jag hävdar fortfarande att man på detta sätt ökar förväntningarna på att en mängd olika problem skall lösas via skattesystemet. Beträffande administrationen har vi pekat på att skatteförvaltningen i ett bidragssystem kan vara en av de myndigheter som löser denna fråga, med tillvaratagande av den datateknik och den materiel som finns hos den. Ivar Franzén säger att det inte blir fråga om några utbetalningar. Däri ligger också en av nackdelarna beträffande stimulanseffekten. Det blir en ganska lång fördröjning, och man kan inte ganska omedelbart se att man får ett direkt bidrag till genomförandet av småreparationer, som kanske skulle kunna ge ett ordentligt lyft för byggsektorn i form av sysselsättningstillfällen. Men ärendet återkommer, och vi får se på det när det slutligen skall upp till behandling.
Herr talman! Det är rätt märkligt att man i alla motioner har tagit upp rätten till avdrag i skattesystemet som en speciell poäng. Har då ingen av de riksdagsledamöter som har väckt dessa motioner någon verklighetskontakt? Jag tror faktiskt att de flesta av dem har en mycket god verklighetskontakt. Många av oss har praktiska erfarenheter av att en minskning av skatten har en mycket positiv effekt. Det är hos en del personer mer eller mindre inbyggt i själen. Det blir en viss eftersläpning, men den blir begränsad i och med den avräkning som sker. Sedan man har fått uppgiften om skattens storlek kan man också få en viss förtida utbetalning, om det finns förutsättningar för det. Det blir alltså inte några orimliga fördröjningar. Det blir ett enkelt system, som jag tror kommer att stimulera minst lika bra som ett bidragssystem. Det kan ju vara fråga om ett antal olika åtgärder varje år. Skall man då ha utbetalningar tre till fyra gånger om året? Vi får i så fall en byråkrati utan all like. Systemet blir enkelt och effektivt och kommer säkerligen att ha en stimulanseffekt som mycket väl matchar den som ett bidragssystem kan ge.
Herr talman! Ivar Franzén, jag skulle vilja ta upp frågan om fullt avdrag, som vi vill ha upp till ett basbelopp och minimum 2 000 kr. Om det förslaget genomfördes, tror jag att det skulle ge 8 000 à Man har räknat ut att om 10 000 personer som går arbetslösa kan få jobb så innebär förändringen från skattebortfall till skatteintäkter omkring 2,5 miljarder för samhället. Så det är en stor vinst, om man sätter 10 000 personer i arbete i stället för att de går arbetslösa. Sedan vill jag också säga att de företag som i dag håller på med reparationer och ombyggnader -- inom måleri, el, rörmokeri, snickare osv. -- på det sättet får större chans att överleva. Överlever de inte, blir det färre skattebaser och givetvis högre kostnader för staten att hålla dem under armarna som blir arbetslösa. Så vi tror att ett fullt avdrag skulle ge en positiv effekt även statsfinansiellt. Jag vill också peka på en sak med det förslag som föreligger från utskottet. Det berör bara egnahemsägare och bostadsrättsföreningar. Den som bor i en fastighet med 20 bostäder kan inte bygga om sin bostad och utnyttja avdragsmöjligheterna. Enskilda bostadsrättshavare kan ju inte dra av på fastighetsskatten. De kan inte gå till föreningen och säga att de har rätt att betala en lägre avgift. Det förslag som ligger är ett steg i rätt riktning, det säger jag återigen, men det fungerar inte fullt ut. Det har gått för fort det här. När förslaget lades fram i utskottet fick man i stort sett tio minuter innan man måste bestämma sig. Det känns som om det inte är genomtänkt. Ivar Franzén tog också upp en sak om stiftelser. Det är faktiskt Ivar Franzéns egen motion som vi har ''snott'' och moderniserat upp. Jag tyckte att det var så bra förslag som Ivar Franzén hade förra året att jag hängde på. Vi i Ny demokrati tycker att det är sunt och vettigt att stiftelser skall ha momsbefrielse när de gör en restaurering på en statligt ägd byggnad eller vad det kan vara. Det ger ju jobb och skatteintäkter. Har vi ett så dåligt skattesystem att man inte kan ge dessa stiftelser momsbefrielse -- det handlar kanske om ett hundratal -- då är det för stelt någonstans. Man kan ju göra sådana vinster på det!
Herr talman! Jag skall självfallet inte ta någonting för upphovsrätten här. Emellertid konstaterade jag att det fanns praktiska lösningar som gjorde det onödigt att införa en specialskattelagstiftning för enskild stiftelse. Det ligger någonting i argumentet att vi inte kan ha alltför många särbestämmelser för enskilda projekt. Det blir svårt att hantera och svårt att övervaka. Men principen står jag för, nu som när jag skrev motionen. Det är klart att man bör försöka gynna ideella insatser som tar till vara kulturellt mycket värdefulla byggnader som staten inte anser sig själv ha råd att rusta upp. Vilka är det då som har möjlighet att utnyttja skattereduktionen? Peter Kling talade om bostadsrättsföreningar, och det är klart att de har möjlighet att mot sin fastighetsskatt dra av för de insatser som de gör. Det kommer då att inverka på grundavgiften, så bostadsrättsföreningar kan fullt ut utnyttja avdragsrätten. I första hand kanske det blir för det utvändiga underhållet, men ingenting hindrar att föreningen gör vissa gemensamma saker även i lägenheterna. Den bärande principen är att ingen fastighetsägare skall vara undantagen från möjligheten att utnyttja denna rätt. Självfallet kunde förslaget inte vara fullständigt genomtänkt från början, men det är detta vi håller på att jobba med nu. När vi har tänkt färdigt, skall det bli ett bra förslag, hoppas vi. Det tror jag att det är på god väg att bli också.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att bostadsrättsföreningar kan göra kollektiva restaureringar, men för enskilda bostadsrättshavare går det inte att utnyttja avdragsrätten, Ivar Franzén. Jag kan inte säga, där jag bor i en bostadsrättslägenhet, att nu vill jag bygga ut min altan eller bygga om ett rum eller någonting sådant och göra avdrag på fastighetsskatten. Det fungerar inte, utan man måste göra kollektiva reparationer. Då kan föreningen utnyttja avdragsrätten, det håller jag med om.
Herr talman! Det ligger i sakens natur, när man är medlem i en bostadsrättsförening, att vissa saker måste medlemmarna göra tillsammans, andra saker kan de göra var och en för sig. Det är både fördelar och nackdelar i detta. Vad jag återigen vill poängtera är att de enskilda medlemmarna, om de kommer överens och styrelsen beslutar om detta, kan göra reparationer även i lägenheterna. De är inte på något sätt satta på undantag. Detsamma gäller dem som är hyresgäster. De kan inte reparera sin egen lägenhet och göra avdrag från fastighetsskatten, men de skall självklart via bostadsföretaget fullt ut få de fördelar som systemet ger.

Herr talman! Jag skulle vilja ta mig friheten att vid sidan av finansutskottets betänkande 19, vilket den här debatten gäller, även anknyta litet grand till FiU18. Det finns ju en viss koppling mellan dessa ärenden. Jag tänkte nämligen tala om rationaliseringen eller snarare kanske den brist på rationalisering som man kan befara blir följden av de beslut som föreslås. Huvudansvaret för rationalisering inom staten har hittills åvilat Statskontoret tillsammans med RRV i viss mån. Vad man nu inom ramen för detta betänkande föreslår är att man skall ta ifrån Statskontoret den funktion det har haft genom att det har ansvarat för statens rationalisering. Man gör det till ett rent utredningsinstitut för regeringen. Om man bortser från den drivkraft möjligheten att minska anslagen utgör är vi inte alldeles säkra på att drivkraften för att rationalisera är tillräckligt stark när ansvaret för denna rationalisering helt och hållet läggs på myndigheterna själva. Vi i Ny demokrati tror att det behövs någon som tar itu med det där, och det har vi velat påpeka. Det som står i betänkandet FiU19 är också litet underligt: ''Regeringen har redan ett stöd i omstrukturerings och rationaliseringsarbetet av RRV och Statskontoret. Med hänvisning till vad utskottet här anfört avstyrks motion Fi711 .'' Utskottsmajorieteten skriver alltså i den motion där man föreslår en avveckling av Statskontorets rationaliseringsuppdrag att Statkontoret fortfarande skall ha denna möjlighet. Vi vill starkt stryka under att man måste observera följderna mycket tydligt och sätta det tryck som behövs på verksamheten med att rationalisera myndigheternas arbete. Vi i Ny demokrati har på egen hand gjort något litet ovanligt. Vi har genomfört något som vi kallar för myndighetsräkning. Vi har gjort en förfrågan till väldigt många statliga myndigheter om hur man där själv anser att verksamheten skulle kunna rationaliseras. Vi har fått väldigt god respons på vår enkät, och vi har fått in svar från de allra flesta. Denna enkätundersökning refererar vi till i en motion i ärendet. Vi säger där att den enkätundersökning som Ny demokrati låtit genomföra visar att hela 76 % av alla statliga verk och myndigheter anser att deras verksamhet kan skötas av annan myndighet. Det är ganska intressant att vi som ett kritiserat oppositionsparti får en sådan respons på vår enkät och dessutom enligt vår mening får ett så positivt gensvar. Vi tycker också att resultatet belyser det faktum att det finns en rationaliseringspotential. För att förtydliga mig litet grand skulle jag i detta sammanhang om det tillåts vilja referera till vårt särskilda yttrande i finansutskottets betänkande 18.
Tyvärr har vi redan behandlat FiU18 och anförandena här skall alltså ansluta till finansutskottets betänkande nr 19.
Herr talman! Jag inledde med att säga att jag tog mig friheten att referera till FiU18 därför att det finns en ren koppling. För att undvika att gå upp i samma ärende i två debatter valde jag att tala om betänkandena sammankopplat. Jag skulle bara vilja säga att jag gärna vill ha till protokollet antecknat att jag hänvisar till den text som finns i vårt särskilda yttrande i finansutskottets betänkande 18. Jag tänkte undvika att här läsa upp den. Avslutningsvis skulle jag vilja yrka bifall till Ny demokratis två reservationer, nämligen reservation nr 2 och reservation nr 3 som är fogade till betänkandet FiU19.

Herr talman! Jag tycker fortfarande att det är mycket intressant att konstatera att de här uppgifterna har kommit från verken själva. Jag tror inte att jag överskrider mina befogenheter om jag inviterar Hans Gustafsson att ta del av de svar vi har fått från dessa verk och myndigheter. Det är faktiskt en ganska intressant läsning. Förhoppningsvis har alla i detta hus en gemensam ambition att åstadkomma rationaliseringar. De tar alltid sin tid. Rationaliseringarna bör kunna sammanfalla med att vi inte minst med anledning av de beslut vi har fattat får en framtida bättre konjunktur. Det innebär att den friställning av personal som är absolut oundgängligen nödvändig kan komma litet längre fram och att effekterna av den på så vis kan sugas upp av den ökning av den privata verksamheten som våra olika åtgärder syftar till. Jag tror att vi skulle kunna dra nytta av en gemensam läsning av resultaten av vår enkät. Jag är övertygad om att det går att hitta väldigt mycket intressant.

Herr talman! Jag delar Hans Gustafssons uppfattning. Desto intressantare kan det bli om vi gemensamt ser över denna fråga. Jag vill än en gång inbjuda till att vi gemensamt ser över dessa frågor. Jag anser det också vara anmärkningsvärt att dessa rationaliseringar inte sker. Jag tror att det ligger litet i sakens natur att ett verk får sina anslag och utför sin verksamhet. Jag framförde i mitt anförande att jag tror att det är svårt att ålägga myndigheterna ett eget rationaliseringsansvar utan påtryckningar utifrån.

Herr talman! Jag vill börja mitt anförande, som är kort, med att yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande. Därutöver har jag med intresse lyssnat på Hans Gustafsson och hans replikskifte med Bo Jenevall. Jag måste säga att jag inte har begripit mycket av vad det samtalet handlade om. Jag har läst den socialdemokratiska reservationen. Huvudsubstansen i reservationen utgörs av sex punkter som sägs utgöra förutsättningar för den statliga förvaltningens omvandling. Man kan instämma i en del av förutsättningarna, men inte i den första och inte i den sista. Det här lämnar en öppen fråga till Hans Gustafsson. Men innan jag ställer frågan vill jag säga följande. Jag anser Hans Gustafsson vara en utomordentligt kunnig och erfaren politiker med stor kunskap om offentlig sektor i hela dess bredd.

Hur kan man, Hans Gustafsson, om man inte vill förändra något, framstå som trovärdig i fråga om att man på den basen skall kunna ta ansvar för bättre service till medborgarna? Det nuvarande systemet har prövats under lång tid. Vår erfarenhet av detta är att ett årligt produktivitetsfall i offentlig sektor på 2 à 3 % under flera decennier har per satsad resultatenhet -- som medborgarna betalar inte åstadkommit mer utan mindre service. Den här regeringens ambition är att åstadkomma bättre, mer efterfrågeanpassad, billigare och effektivare service med hjälp av en förändring av de grundläggande förutsättningarna. Det vill inte Hans Gustafsson eller Hur tänker ni bära er åt?

Herr talman! Det är möjligt att jag har missuppfattat vad som står i den socialdemokratiska reservationen.

Vidare skall medborgarna få ta del av den kreativitet och den skaparförmåga som finns. Herr talman! Jag får uppfattningen att i förutsättning nr 1 säger Socialdemokraterna nej till bolagisering, och därmed privatisering, som instrument. Jag tycker att det är bra att fråga vad ert alternativ är. En grundläggande förutsättning är alldeles klar, Hans Gustafsson. Det är att det måste bli billigare. Staten har inte resurserna. Det är den frågan ni måste svara på. Hur vill ni förändra och inom vilka ramar, så att det går att leverera bra service inom den statliga verksamheten till medborgarna i det här landet? Det måste ske inom ramen för minskade resurser och ett effektivare utnyttjande av de pengar och de mänskliga resurser som staten har i denna verksamhet. Så här långt har ni inte svarat på detta. Hans Gustafsson säger: Vi skall förändra. Han säger sig också kunna ge en mängd exempel. Ja, tack! Vi har gott om tid här i kammaren i kväll. Därför undrar jag om vi kunde få del av dessa exempel. Hur skall ni alltså förändra? På vilket sätt skall förändringen ske? Det vore intressant att få besked om hur ni tänker er att statlig, offentlig, verksamhet skall bedrivas till en kostnad, utifrån de budgetmässiga krav vi har, som är ungefär 20 % lägre än dagens, samtidigt som medborgarna ges en acceptabel service. Det vore alltså intressant att i varje fall få en antydan därom till svar. Sedan talar Hans Gustafsson om statens skyldigheter när det gäller att ge service. Men jag tycker att han också skall fundera över statens möjligheter i detta sammanhang. Tidigare har alltför mycket baserats på detta med att dimensionera och bygga vår offentliga sektor och vår statliga förvaltning på skyldigheterna. Nu är det alltså, Hans Gustafsson, dags att inför nästa decennium också fundera över möjligheterna.

Herr talman! Nu tror jag att vi något närmar oss pudelns kärna, Hans Gustafsson! Hans Gustafsson säger: Vi har inte motsatt oss bolagisering. Det kan jag instämma i. Hans Gustafssons partikamrater är ju lika duktiga som en del andra ute i kommunerna på att bolagisera. Här i riksdagen har ni på väsentliga punkter inte motsatt er bolagisering. Det är alltså inte det som frågan handlar om. I stället handlar frågan om varför ni bolagiserar. Jag vet varför vi bolagiserar och vill driva frågor om bolagiseringar och förändringar av huvudmannaskap. Anledningen är att vi vill skapa flexibilitet och mångfald också i produktionen av service och tjänster. Vi vill skapa konkurrens. Vi vill skapa effektivitet på det här sättet, till medborgarnas gagn. Men då hänger en fråga i luften, nämligen: Varför vill Hans Gustafsson och Socialdemokraterna bolagisera? Man har inte samma syfte som vi moderater och regeringen. I vilket syfte vill man då bolagisera? En del av den problematik, herr talman, som uppstår återfinns under den sjätte punkten när det gäller förutsättningarna, nämligen: Allmänhetens insyn i statligt ägda bolag -- man kan också skriva kommunalt ägda bolag -- skall ske efter i princip samma villkor som i kommunalt ägda bolag. Där håller man på att genomdriva en princip som innebär allmän insyn. Det är klart att detta är vad som behövs. En bolagisering som inte innebär en privatisering på ett eller annat sätt strider ju mot offentlighetsprincipen och egentligen också mot det offentliga huvudmannaskap som är grundat på medborgarnas krav på finansiering och på verksamheten. Bortsett från tidigare ställd fråga tycker jag att det skulle vara intressant att få höra Hans Gustafssons svar på frågan: Varför accepterar ni bolagisering? Det borde ni faktiskt inte göra. Ni har ju inte klargjort syftet med er vilja att bolagisera.

Herr talman! Att instämma i Hans Gustafssons synpunkter, dvs. att alla människor i Sverige skall ha en god service, är inte förenat med några som helst svårigheter. Men en svårighet uppstår när man betraktar Hans Gustafssons och Socialdemokraternas fullständiga brist på förmåga och vilja att förändra det system av statlig service som vi nu kostnadsmässigt har svårt att bära. Samtidigt skall det ju fortfarande finnas en trovärdighet när det gäller detta system -- oavsett om det är en bolagisering eller ej. Det skall vara möjligt att klara uppgiften till en acceptabel kostnad utifrån Sveriges ekonomi, medborgarnas möjligheter att betala via skatten, bristen på mångfald i fråga om en anpassning till olika krav på verksamheten i olika delar av landet etc. Det är problematiken. Det är lätt att instämma beträffande den övergripande målsättningen. Men det är svårt att föra en dialog med Hans Gustafsson och Socialdemokraterna i frågan utifrån den här utgångspunkten. Vill man inte vara med och förändra grundförutsättningarna i ett system som har visat sig inte fungera utifrån den ekonomi som staten i dag har och utifrån den ekonomiska styrka som skattebetalarna har möjlighet att ge staten, är det väldigt svårt att diskutera den övergripande målsättningens realiserande. Jag vill, herr talman, komma tillbaka till det här med bolagisering. Detta har under de senaste åren frustrerat mig ganska mycket. Om man är med i processen att i statlig, i kommunal och i landstingskommunal regi bolagisera offentlig verksamhet -- vilket mitt parti, Hans Gustafssons parti och regeringen är -- måste man ju ha en uppfattning om varför man gör detta och vad man tror sig vinna på det. Vi har en uppfattning om vad vi tror oss kunna vinna med tanke på medborgarnas bästa vad gäller förutsättningarna för ökad konkurrens, mångfald, effektivitet, besparingar, variationer i service, m.m. Herr talman! Jag återkommer till frågan: Vad har ni för målsättning med detta?

Herr talman! Det är inte så ofta under den här perioden som jag har tagit kammarens tid i anspråk, och det är inte så ofta som jag har haft möjlighet att debattera med Hans Gustafsson i, som jag tycker, en väsentlig kärnfråga. Även om frågan berör begränsade delar av den statliga verksamheten är den en kärnfråga. Jag kan inte, herr talman, undgå att säga att jag uppfattar Hans Gustafssons senaste inlägg så, att Hans Gustafsson är väldigt imponerad av hur effektiva och bra de svenska systemen för distribution av telefonservice och postservice historiskt sett har varit för de svenska konsumenterna. Men det handlar nu inte enbart om det. Det handlar faktiskt också om, Hans Gustafsson, att dagens och framtidens medborgare i Sverige inte bara ställer krav på att få posten hemburen och att kunna ringa ett telefonsamtal. Medborgarna ställer också krav på kommunikation, i och med att möjligheter skapats därför, både inom postområdet och inom teleområdet. Det handlar om nya produkter som konsumenter i glesbygden också är intresserade att få tillgång till. Det handlar om en situation där vårt televerk utsätts för hård konkurrens. Vår televerksamhet måste få en chans att anpassas till den konkurrensen. Jag är alldeles övertygad om att det, för att vi skall kunna möta den här situationen, måste innebära att vår tele och postverksamhet skall ha möjlighet att konkurrera på den nya teknikens och den nya konkurrensens villkor. Det räcker då inte att slå sig till ro och konstatera att vi historisk sett har haft mycket effektiva system, att folk har fått sin post hemburen, att man har fått sin telefon inmonterad och att man har kunnat ringa till rimliga kostnader. Det handlar inte bara om det i framtiden. Vi måste visserligen se till att ge förutsättningar även för det i framtiden. Men det är så mycket mer som vi måste ge förutsättningar för. Det gäller nämligen att även i framtiden upprätthålla tekniskt avancerad service, konkurrenskraftig, effektiv och god service på de här områdena i Sverige. Det är då inte bara en fråga om hur vi i ett slutet system utan konkurrens vill se det här ske i Sverige, utan det gäller också att ta hänsyn till de grundförutsättningar som den internationella konkurrensen och den mycket snabba teknikutvecklingen ger. Det kräver förändringar, Hans Gustafsson.

Herr talman! Så går vi då över till att behandla Därefter skall man bolagisera och, i nästa omgång, privatisera produktionsverksamheten. Detta är ett dåligt och föga genomtänkt förslag. Departementschefen har inte ens motiverat vilka fördelar som man uppnår med förslaget. Allmänna fraser om marknaden och konkurrensen duger inte längre. Det blir klart för allt fler att dessa modeord inte är lösningen på de problem som marknadsliberalerna tydligen trodde. När det gäller Vägverkets nyinvesteringar så upphandlas redan i dag en mycket stor del i konkurrens -- jag tror att det är över 70 %. Det betyder att Vägverkets verksamhet redan är konkurrensutsatt, men också att man har en egen regiverksamhet som har kompetens och som är effektiv. Detta är av flera skäl viktigt -- dels för att ha en egen kompetens och produktion, dels för att ha en viss kontrollmöjlighet när det gäller de få stora entreprenadföretagen. Det är högst tvivelaktigt om man med det här förslaget uppnår några positiva resultat när det gäller drift och underhåll. Här är det oerhört viktigt med höga kvalitetskrav och, om möjligt med en inriktning mot en ökad trafiksäkerhet. Det får inte vara så att vinstintresset i ett enskilt företag kommer före en extra insats på hala vintervägar -- för att nu ta ett konkret exempel. Det finns dessutom enligt vår uppfattning en stor risk för att regeringsförslaget innebär en övergång till ett privat monopol. Här utgår vi från att regeringspartierna och kanske t.o.m. Ny demokrati är emot alla former av monopol. Hur är det med det? En annan fråga som måste beröras är risken för ytterligare ökad arbetslöshet bland vägarbetarna, vilken redan i dag är mycket hög -- uppemot 50 %, sägs det. När man i högtidliga sammanhang talar om 1990-talet som infrastrukturens årtionde är det synnerligen tvivelaktigt att lägga fram förslag som betyder direkta försämringar; detta då det gäller risk såväl för ökad arbetslöshet, sämre trafiksäkerhet, förstörd kompetens som för att skapa ett privat monopol. Herr talman! Att regeringen lägger fram sådana här förslag är i och för sig inte förvånande, dominerad som den är av högerkrafter. Men att annars sansade riksdagsledamöter i trafikutskottet går på dessa trollformler är minst sagt förvånande. I betänkandet TU24 där dessa frågor behandlas, skriver utskottsmajoriteten dels att underhållsverksamheten skall bedrivas med höga kvalitetskrav, dels att Vägverket måste besitta erforderlig kompetens för att kunna värdera anbud i fråga om produktion, drift och underhåll av vägar. Till sist säger man att man inte har någon erinran mot att produktionsverksamheten privatiseras. Om man kan få detta att gå ihop är man aningen naiv, eller också vill man medvetet förstöra en väl fungerande verksamhet, som delvis drivs i samhällets regi. Herr talman! I vår reservation som har fogats till betänkandet yrkar vi avslag på regeringens förslag om marknads och konkurrensförutsättningar för Vägverkets produktionsverksamhet. Vi yrkar i stället att regeringen får i uppdrag att utreda en samordning av Vägverkets och Banverkets produktionsresurser inom ramen för en helstatlig produktionskoncern. Detta förslag skulle, i motsats till majoritetsförslaget, säkerligen betyda bevarad kompetens och lägre arbetslöshet bland vägarbetarna samt motverka ett privat monopol. Det skulle dessutom garantera Vägverkets möjligheter att med bibehållen kompetens värdera anbud från de stora entreprenadföretagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen som har fogats till betänkandet TU24.

Herr talman! Jag vill börja med att hålla med om vad Bo Nilsson sade i sitt anförande. Vi kommer att stödja den reservation som Socialdemokraterna har fogat till detta betänkande. Jag skulle vilja hålla mig till anslaget B 7, Vägverkets försvarsuppgifter. Frågan är vad dessa pengar skall gå till -- det kan man inte utläsa ur detta betänkande. Försvaret av utskottets betänkande kanske kan ge en viss klarhet i detta avseende. På talarlistan stod först herr Attefors, som skulle försvara betänkandet, men det är tydligen herr Svensk som skall göra det. Någon av dessa herrar kanske kan förklara vad dessa pengar går till. I utskottsbetänkandet står det att vi i den motion som vi har väckt föreslår att 48 miljoner skall dras från regeringens förslag. Vid utskottsbehandlingen sade vi att det måste ha blivit något fel, då medelsanvisningen är 47,7 miljoner. Det kan man läsa på s. 7 i betänkandet. Det gick inte att rätta till detta, utan byråkratiskt krångel gör att det ser ut som om vi vill dra bort mer pengar än det finns i anslaget. Så är icke fallet. Jag funderar vad pengarna skall gå till. Om det är till brouppgifter, som det står, frågar jag mig: Skall man när man förstärker broar i detta land göra det på så sätt att man också kan demolera dem, enligt försvarets uppgifter? Är det på detta sätt, tycker jag att det här kontot skulle tas bort från trafikutskottet och läggas på försvarsutskottet. Eftersom jag har en viss erfarenhet på detta område, vet jag att man måste vidta de här åtgärderna när man förstärker broar, för försvarets skull. Det skulle inte belasta det här kontot. Det är motiveringen till att vi har ett avslagsyrkande på den här posten. Det hade alltså varit intressant om det framgått av betänkandet vad pengarna egentligen skall gå till, men det kan man inte utläsa. Det är en svaghet; det bör framgå av ett betänkande vad pengarna kommer att användas till. Det skulle också vara intressant för dem som möjligtvis läser snabbprotokollet. Många läser inte bara betänkanden och yttranden från olika departement, utan de läser också vad som har sagts i debatten. För dem som är okunniga om det här skulle det alltså visa vad pengarna går till. Om jag har rätt i mitt påstående, borde det här anslaget egentligen inte belasta Kommunikationsdepartementet. Det borde vara en självklarhet för utskottet att handskas med pengar så att det inte belastar ett annat departement än det som skall ha uppgifterna. Det är alltså Försvarsdepartementet. Då skulle man köpa tjänsterna av Vägverket, om de där var de enda som hade kompetensen att utföra jobben. På det sättet skulle det bli en förstärkning till Kommunikationsdepartementet, och inte en försvagning, som i det här fallet. Med det här vill jag yrka bifall till min meningsyttring som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! Till herr Persson kan jag bara säga, att när det gäller 48 miljoner i försvarsutgifter kan jag mycket väl tänka mig att föra över dem till försvarsutskottet. Jag förmodar att de pengarna skall användas för att minera eller åtminstone göra fack i broar m.m. för att hindra fienden att köra över broarna. Jag kan knappast tänka mig att pengarna är till för att förstärka broarna, till gagn för fienden. Jag kan gå med på det, om herr Svensk också håller med om detta. För övrigt skall jag inte säga så mycket, då herr Svensk är här och kommer att försvara majoriteten i utskottet. Jag tycker att betänkandet i stort sett är bra. Allting som gör att vi skall föra över statlig verksamhet till bolag och eventuellt privatisera är som en ljuv sång för oss, dvs. att vi skall försöka minska statens inflytande på byggsektorn så mycket som möjligt. Det är litet synd att Bo Nilsson inte vet att vi lever 1993, när han i sin reservation till betänkandet vill att vi skall bygga upp ett slags kombinat à la Sovjet. Vi skulle alltså slå ihop Vägverkets och Banverkets byggnadsproduktion till ett jättekombinat, som det hette i Sovjet tidigare. Det är synd. Annars upplever jag att herr Nilsson är en mycket pragmatisk politiker. Bo Nilsson förstod inte heller varför allting skall privatiseras. Jag har tagit med en text som jag vill läsa upp för Bo Nilsson. Det är ett citat från Kjell Olof Feldts bok Alla dessa dagar, som jag ibland använder som en bibel när det gäller att marknadsanpassa den statliga verksamheten. Feldt är framsynt när det gäller detta: Sitt klaraste uttryck tycker jag att skillnaden mellan privat och offentlig sektor får i synen på effektivitet. Medan effektiviteten i ett privat, vinststyrt företag är symbolen för framgång, uppfattas kravet på effektivitet i en offentlig förvaltning bara som ett uttryck för att det saknas pengar. Det beskriver ganska bra varför vi vill bolagisera så mycket som möjligt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Eftersom Kenneth Attefors i sitt inlägg stöder de uppgifter som jag har lämnat, och uppfattningen att detta anslag inte skall belasta ett annat departement, måste det innebära att Ny demokrati och Kenneth Attefors stöder min meningsyttring.
Herr talman! Nu måste jag få reda på vad som verkligen gäller för dessa 48 miljoner, om de skall användas till minering av broar. Jag avvaktar med besked om stöd till meningsyttringen till plenum i morgon. Jag skall försöka ta reda på vad dessa 48 miljoner egentligen går till. Ibland lägger jag mig inte i smådetaljer i betänkanden, eftersom jag är ensam i utskottet. Jag hoppas att den borgerliga majoriteten ser till att allting handläggs sjyst.
Herr talman! Allting är relativt i dagens samhälle. men jag vet inte om 48 miljoner är smådetaljer, för ett parti som vill spara pengar -- bara hälften är en rätt stor summa pengar. Från den utgångspunkten hoppas jag att Ny demokrati och Kenneth Attefors stöder meningsyttringen.
Herr talman! Om det vore så väl att vi kunde spara pengar, men nu skulle vi bara flytta anslaget från trafikutskottet till försvarsutskottet. Därmed skulle vi inte spara så mycket för skattekollektivet. 48 miljoner är inte mycket pengar, med tanke på att Per Westerbergs förmögenhet är 50 miljoner -- det är ju tydligen inte så mycket.
Herr talman! Det är väl det som är skillnaden mellan Kenneth Attefors, som jag betraktar som en marknadsliberal, och oss socialdemokrater. För vårt parti är det viktigare att bygga bra vägar och att ha ett gott underhåll med god kvalitet, och det åstadkommer man genom att man i god blandekonomisk anda konkurrensutsätter Vägverket. Verket upphandlar i dag en stor del av nyinvesteringarna, och man upphandlar en del av underhållet. Men man måste bevara en kompetens i Vägverket, dels för att själv kunna producera när det behövs, dels för att vid ett anbudsförfarande kunna utvärdera och värdera de anbud som kommer in. Jag tycker att detta är betydligt viktigare än att till varje pris sjunga privatiseringens lov, om man inte samtidigt kan garantera stora förbättringar, och det kan inte Kenneth Attefors -- det vet jag.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar gäller övergripande mål för Vägverkets verksamhet, marknads och konkurrensförutsättningar för verkets produktionsverksamhet samt en bolagisering av verksamheten. När det gäller de övergripande målen för Vägverket tillstyrker utskottet propositionen, som säger att 1988 års trafikpolitiska beslut ligger fast. Här finns heller inga reservationer. I propositionen talas det om att Vägverket skall marknadsanpassas och så snart som möjligt utsättas för konkurrens och dessutom bolagiseras. Här finns en motion, T334, där motionärerna motsätter sig marknadsanpassning och bolagisering. Man menar att anläggningsbranschen kännetecknas av bristfällig konkurrens och att de få aktörer som finns då kommer att skapa privata monopol inom verksamheten. Vidare talas det i motionen om en samordning av Vägverkets och Banverkets verksamheter. Utskottet är av den meningen att produktionen inom anläggningssektorn inte skiljer sig från annan konkurrensutsatt verksamhet och ser därför inga skäl att inte låta fördelarna med fri konkurrens komma vägsektorn till del. Utskottet avstyrker därför motion T334 på den punkten. När det gäller samordningen av Vägverkets och Banverkets verksamheter har utskottet i betänkande TU21 från 1992/93 uttalat att Banverket i så stor utsträckning som möjligt skall utnyttja marknaden inom bygg och anläggningssektorn för underhåll och nyinvesteringar. Mot den bakgrunden är utskottet inte heller här berett att förorda en etablering av en statlig produktionskoncern. Motion T334 avstyrks därför också på den punkten. Sedan finns det en motion från Vänsterpartiet, miljoner kronor. Det gäller anslag för investeringar och planeringskostnader vad gäller den civila försörjningsberedskapen inom totalförsvarets civila delar. Även här avstyrker utskottet yrkandet. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen och meningsyttringen i alla dess delar.
Herr talman! Lars Svensk säger att utskottet säger det och utskottet säger det. Det är väl ändå utskottsmajoriteten som säger det, eftersom vi socialdemokrater har en annan mening? Det hoppas jag att vi är överens om. Jag tycker att det exempel som jag anförde om underhåll av vintervägar förtjänar att kommenteras, Lars Svensk. Har jag inte rätt i att detta inte får vara ett vinstintresse utan att kvalitet och trafiksäkerhet här skall gälla? Då får det ju inte vara fråga om enbart vinstintresse -- man måste kunna göra extra insatser för att uppnå god kvalitet, och det kan man inte välja om man samtidigt har ett strikt vinstintresse. Jag tycker att den frågan kräver ett svar. Likadant är det med den andra fråga som jag tog upp och som gällde möjligheten att värdera och utvärdera anbud. Det är oerhört viktigt att man har praktisk erfarenhet av vägbyggeri och av underhåll. Annars är det oerhört svårt för att inte säga omöjligt att värdera och utvärdera förslag från ett stort entreprenadföretag. Det är omöjligt. Jag menar att det är att försämra servicen och att försämra våra vägar, och det ställer jag inte upp på. Till sist: Jag tog upp det här med arbetslösheten, som är oerhört besvärande för vägarbetarna inom Vägverket. Men som vanligt hade man från kds ingen kommentar till det. Det är kanske inte så viktigt med den höga arbetslöshet som vi har här i landet?
Herr talman! Jag vet att Bo Nilsson skall med tåget, så jag skall fatta mig kort. Det här kan utvecklas till en mycket lång debatt som jag mycket gärna skulle vilja föra men jag skall begränsa mig för att inte äventyra Bo Nilssons resa. Jag vill citera Riksrevisionsverket, som säger att det inte finns några kommersiella hinder för en bolagisering och att det inte finns några principiella hinder för en privatisering. Man säger att produktionsdivisionen fyller kravet för en bolagisering. Det kan vi luta oss emot. Enligt Riksrevionsverkets bedömning finns det ingen påtaglig risk för att utförandet av produktionen inte kommer till stånd vid en privatisering på grund av att det inte finns en fungerande marknad på området. Anläggningsverksamheten är i Sverige i stort sett en bransch med delvis bristande konkurrens, säger man, och det håller jag med om; det har vi sett också inom byggsektorn i slutet av 80-talet. Men 80 talet var extremt med brist på kontroll på väldigt mycket. Jag är övertygad om att den här verksamheten kan sättas ut och fungera i konkurrens. Byggsektorn fungerar ändå. Man bygger stora och starka broar, man bygger höga och vackra hus som fungerar -- jag tror att man också kommer att bygga platta och breda vägar som blir bra, om man utsätter den här verksamheten för konkurrens.

Herr talman! Med Lars Svensks inlägg om det här betänkandet hoppas jag att Kenneth Attefors har fått klart besked om vad dessa pengar går till.
Herr talman! Det frågas här vart pengarna tar vägen i den här verksamheten. Det här är försvarspengar. Jag tror inte att jag här i detalj kan redovisa vart de tar vägen, men det är en mycket intressant fråga. Bidraget var 34 miljoner 1991 93 och är 47 miljoner för 1993/94. Det här är ett anslag som har varit med under många år och som är en del av beredskapen i Sverige. Om man i detalj vill veta vart pengarna går tror jag att man gör bäst i att inte fråga mig utan att be revisorerna att svara på den frågan nästa gång vi skall ta upp anslaget till behandling.

Herr talman! I dag skall riksdagen diskutera och besluta om flera viktiga välfärdsfrågor som ligger på socialutskottets bord. Vi tycker därför att det är angeläget att anordna en principdebatt i god demokratisk ordning, där vi lyfter fram våra idéer och skiljelinjer vad beträffar den framtida socialoch sjukvårdspolitiken. Jag vill börja med att betona nödvändigheten av att ha folk i arbete och att visa solidaritet så att alla människor kan få möjlighet att leva upp till visionen om det goda livet. Det är en socialdemokratisk linje. Jag tror, herr talman, att det är den sortens visioner som nu behövs i svensk politik för att få ned arbetslösheten och garantera pengar till viktig välfärd. Jag minns en konferens som hölls för några år sedan, kanske i slutet av 70-talet. Där diskuterade ett antal ekonomer vid vilken arbetslöshetssiffra vi inte längre skulle kunna ha en välfärdsstat. Då var det en teoretisk diskussion. I dag är det en realitet som vi står inför i Sverige. Nu ser vi alla sambandet mellan en fungerande ekonomi och att klara viktig, generell välfärdspolitik för folk. Det råder i dag mycket stor oro inom hela socialdemokratin för den ekonomiska krisen. Jag tror att det beror på att vi av erfarenhet vet att det är de svaga grupperna som kläms åt när det blir stora problem i ett lands ekonomi och när det blir arbetslöshet. Som av någon konstig naturlag är det de utsatta som åker dit och som blir förlorare. Vi känner också oro därför att erfarenheten talar för att det blir motsättningar. Spänningarna ökar i samhället. Vi vet inte vad som kan lura bakom knutarna i ett sådant tillstånd. Det är därför vi socialdemokrater i våra motioner betonar och lyfter fram vikten av människovärde och demokrati. De begreppen är så centrala för vår välfärdspolitik. Vi hävdar betydelsen av en socialoch sjukvårdspolitik som hämtar sitt mandat i människornas vardag, behov och önskemål. Det finns en starkt uttalad solidaritetstanke ute i befolkningen i dag. Jag känner tecken på en mycket stark förändring när jag är ute och talar. Inte bara i våra väljargrupper utan t.ex. också långt upp i medelklassen funderar man över om vi i Sverige kommer att drabbas av olyckan att den generella välfärden kommer att raseras. Det finns en uppenbar risk för att vi politiker diskuterar i riksdagen och i medierna utan att tillräckligt veta hur folk tänker. Det finns risk för att budgetunderskottet kan få sällskap med ett demokratiskt underskott i Sverige. Tidsandan är sådan, att ekonomin tenderar att utvecklas till livets måttstock -- både i stort och smått. Lindbeckkommissionens rapport innehåller ju tankar om att välfärdsstaten innebär en inbyggd hjälplöshet hos befolkningen. Den behöver därför bantas ordentligt. Det behöver bli mycket, mycket sämre för folk innan det kommer att uppstå något mycket bättre. Till min förvåning och glädje läste jag i söndags en artikel av Hans Samuelsson i Svenska Dagbladet. Han är vice VD i Svensk Industriförening, och han skriver så här: ''Assar Lindbeck-kommissionens recept för att åter få fart på Sverige lider av en mycket allvarlig brist: Programmet saknar visioner. Frågan om varför åtgärderna bör genomföras förutsätts på något sätt underförstådd. Den strategi som framträder verkar bygga på samma ideologi som t ex Margaret Thatcher uttryckte: Ju mindre staten lägger sig i näringslivet och marknaden, desto bättre. Räcker det som strategi? I Storbritannien börjar allt fler tvivla på detta.'' Samuelsson skriver vidare att Time Magazine konstaterar att ''- - landet verkar vara på väg mot en social och ekonomisk kollaps. I Clintons USA talar ingen längre om utbudsekonomin som mirakelmedicin. Allt fler ekonomer och samhällsdebattörer i USA och Europa ställer sig nu i stället frågan: Är det verkligen så att statliga initiativ för att påverka konjunkturen, näringslivets villkor och samhällets utveckling endast skall inskränka sig till att undanröja hinder för marknadsmekanismerna? Jag tycker att det nu finns anledning att vi också i Sverige ställer oss den frågan mot bakgrund av regeringens hittillsvarande näringspolitik och Assar Lindbecks 113 teser.'' Det här är en röst från industrin. Artikeln slutar med en bekännelse om att svensk industri går på fälgen, och att vi behöver lägga om till en statlig näringspolitik där också staten är med och tar ett ansvar. Till detta har kommit de allvarliga felbedömningar som gjorts i våra banker, vilka har kört bankväsendet ordentligt i diket. När detta började uppdagas i Sverige trädde regeringen Bildt till. Den trädde till med ett ideologiskt program som uteslöt ödmjukhet och förpassade socialdemokratin till historien. Med den kaxigheten kördes statens ekonomi också i diket. Där är vi nu. Frågan är då om man gör en riktig analys om man betraktar den offentliga sektorn som det stora hotet och problemet. Bristerna och felen bakåt finns ju i banker och i den ekonomiska politik och näringspolitik som skall förse oss med pengar. Jag läste i Kommunaktuellt ett uttalande av nationalekonomen Sören Wibe. Han säger så här: ''För inte ens om man körde en ineffektiv offentlig sektor i 20 år, så skulle den komma upp i de förluster som bankerna gjorde på två år.'' Den ekonomisyn som lett till att bankerna och statens ekonomi ligger i diket skall tydligen också in och styra välfärdspolitiken -- in i de mjuka sektorerna såsom vård och omsorg. Nyliberala ekonomer och affärsmän marscherar vidare. De tänker i takt, och de vill tydligen inte inse vilka misstag som gjordes. De säger att felet i grunden är att den offentliga sektorn är tärande. Jag har sett att en historiker har jämfört 90-talets nyliberala ekonomer med 1700-talets fysiokrater, som såg all statlig inblandning som ett stort hot. Så har vi det nu, med dåliga förutsättningar för välfärd och en tidsanda där ekonomin skall vara måttstock i stort och i smått. Så här ser det ut i halvtid för regeringen Bildt. Frågan är nu hur de politiska partierna kommer att förhålla sig till den generella välfärden och till välfärdssamhället. Hur stora kommer motsättningarna att bli i svensk politik på den här punkten? Jag återkommer till den frågan. Först ett allvarligt principspörsmål för socialpolitiken och sjukvården, nämligen det växande gapet mellan nationella välfärdsmål och kommunernas och landstingens möjligheter att förverkliga målen i människornas vardag. I den budgetproposition som vi nu skall behandla finns det mycket fint uppställda mål för socialpolitiken, mycket fina skrivningar om barn, om familj, om gamla och om handikappade. Socialdemokraterna kan ställa sig bakom alla dessa skrivningar, som vi tycker är bra. Regeringen höjer t.o.m. ambitionerna inom barnomsorgen och skriver om ''en utvidgad lagreglering av kommunernas ansvar''. Man säger att utsatta gruppers hälsa bör förbättras. Vidare anför man att landstingen måste skärpa sig och sätta upp delmål för att ta sig an återstående problem. Det är bra formuleringar, som Socialdemokraterna ställer sig bakom. Men samtidigt bedriver regeringen en politik som innebär ekonomiska nedskärningar gentemot kommuner och landsting. Betydande summor dras in för att täcka ett budgetunderskott som inte kommunerna och landstingen har orsakat, utan som vållats av regering och rikspolitik. Skattestopp råder och skall helst förlängas, säger finansministern -- detta trots att landet är i ett tillstånd av depression. När har det tidigare hänt att svensk ekonomi, inkl. banker och näringsliv, har legat i diket, samtidigt som man skall dra in folk inom den offentliga sektorn och köra ut dem i arbetslöshet? Kommunförbundet har nyligen tagit fram en rapport där man för åren 1992--1994 har räknat ihop hur mycket pengar som kommer att dras in genom det krympande skatteunderlaget och vilka statsbidragskonsekvenser det får. Den totala summan för denna period blir 27 miljarder kronor, vilket betyder att 50 000 personer måste avskedas. Landstingsförbundet gör den bedömningen att prognos är litet dystrare -- man spår att 80 000 jobb måste bort från kommunsektorn 1993--1994. Frågan är då: Kommer den fina välfärdspolitik som det råder enighet om i socialutskottet att kunna förverkligas när de ekonomiska realiteterna ser ut på detta sätt i kommuner och landsting? Jag tror att vi kommer att få en växande klyfta mellan de nationella mål som vi lägger fast och deras möjligheter att realiseras i kommuner och landsting. Jag har sett att SKTF låtit genomföra en intervju med 100 av landets kommunstyrelseordförande. Man hade där ställt frågan vad som kommer att hända ute i kommunerna år 1993. 7 av 10 kommer att skära i barnomsorgen, 8 av 10 i grundskolan, 5 av 10 i äldreomsorgen och 9 av 10 i tekniska verksamheter. Endast 2 % av kommunstyrelseordförandena trodde på att man skulle kunna genomföra ett sänkt skattetryck. Majoriteten av dem menade att de måste få mera resurser för att klara välfärden. Kan det vara rimligt att riksdagen skall leva i en värld för sig och här i dag anta fina nationella välfärdsmål samtidigt som verkligheten är en annan? Nej, herr talman, jag tycker att det börjar bli så att ord och handling inte längre går ihop för regeringen. När socialutskottet var ute och tittade på hur det står till med narkomanvården här i Stockholm sade oroat folk bland personalen att det visserligen står i socialtjänstlagen att man skall ge vård efter behov, men att man när pengarna är slut inte kan följa denna föreskrift i socialtjänstlagen. Kan det vara på det sättet, här i Stockholm och på flera andra ställen? Regeringen skriver jättefint om primärvården. Vad som händer här i Stockholm är att den håller på att rustas ned ordentligt. Jag ställer frågan om de nationella mål som Bo Könberg så fint skriver fram kommer att realiseras i Stockholms läns landsting. Sigtuna och Helsingborgs kommuner pågår försöksverksamhet inom ramen för den. I Sigtuna skall, om jag minns rätt, 55 anställda nu ersättas med 2 1/2 husläkare. Fullföljs därmed intentionerna i riksdagens beslut? Tanken var den att den medicinska och den sociala dimensionen skulle utvärderas. Kan riksdagens intentioner fullföljas? Socialdemokraterna har varit oroliga för hur det skall gå med avgifterna när kommuner och landsting nu får ta ut avgifter. Vi har förordat ett högkostnadsskydd för att värna om de svaga grupperna. Kommunförbundet uppskattar avgiftshöjningarna till 6 % år 1993. Stockholms läns landsting kommer nu att höja avgifterna stort på sjukhemmen i Stockholm. Vi hade en diskussion i socialutskottet om detta. Enligt Dagens Nyheter sänks nu det som pensionärerna får kvar från 2 800 kr till 1 500 kr. På detta skall pensionären klara hyra och mat och skall dessutom hjälpa den hemmavarande maken. Hur skall detta gå till? Vi har ställt frågor om rättssäkerheten. Vi bejakar försöksverksamhet, men vi har frågat oss vad som händer med offentlighetsprincipen när man lägger ut verksamheter på entreprenad. Vi har en jättestor diskussion om detta när det gäller EG, och alla är överens om att Sverige skall värna offentlighetsprincipen, men den gäller inte när man för över verksamheter till bolag. Det är också viktigt för den enskilde att kunna överklaga ett beslut, och det är inte klart vad som händer med sekretessbestämmelserna. Det är mot den bakgrunden som vi i en motion från Socialdemokraterna har anfört att vi gärna ser att man tillsätter en parlamentarisk utredning för att undersöka hur det är med överensstämmelsen mellan de nationella målen och möjligheterna att förverkliga dem ute i kommuner och landsting. Vill man ha samförstånd med socialdemokratin i sådana här viktiga sociala och välfärdsmässiga frågor, skall man noga lyssna på vårt krav på den punkten. En annan viktig principfråga, herr talman, som gäller socialpolitiken men också demokratin är om kommunerna i fortsättningen skall vara självstyrelseorgan eller skall utvecklas till någon form av affärsverk. Det som nu börjar prövas ute i kommuner är ekonomernas marknadstänkande och konsulternas teknikspråk. Jag blev för en tid sedan inbjuden till en konferens, och jag måste få berätta om inledningen och spelöppningen vid den konferensen. Ordföranden började med att hälsa välkommen och talade sedan om att Sverige är i kris. Han redovisade också ett antal siffror som belyste krisen. Sedan satt man djupt nedsjunken i fåtöljen. Han fortsatte med att säga att det stora problemet är att kommuner är monopol -- i hans vokabulär var kommunen inte något självstyrelseorgan. Ett annat stort problem var att vi ser oss som medborgare. Nu skulle vi omvandlas till kunder. Hans recept var ytterligare att barnomsorg skulle bli affärsområde 1 Språket skvallrar om vår hållning till humanism och människornas lika värde. Den konsult som förordar att människornas behov skall analyseras som ''en bärande affärsidé'' och som talar om att det finns ''köpkraft i behovet'' avslöjar att han inte skiljer mellan mänskliga behov och kommersiell efterfrågan. Sådan var spelöppningen på den konferensen. Den speglar litet grand av tidsandan i språkbruk och sätt att förhålla sig till människorna. Till min glädje läste jag att en av statssekreterarna i Finansdepartementet själv ställde sig följande fråga i Kommunaktuellt: Skall kommunerna inte längre vara självstyrelseorgan, som styrs av politiker på medborgarnas mandat? Den frågan ställde han efter att ha återgett synsätt av ungefär den typ som jag här har talat om. Men han citerade också en kommundirektör som sagt att det nya statsbidragssystemet med en påse pengar gör att det inte är lönsamt för kommunerna att bygga ut barnomsorg. Kommundirektören rekommenderar därför föräldrarna att flytta till en annan kommun eller att vara hemma. Kommunen fungerar alltså ungefär som ett affärsverk, i stället för att fungera efter tanken att ge medborgarna en basal välfärd med en vision om det goda livet. Det är, herr talman, en annan princip som Socialdemokraterna vill ta upp. Det har startat ett utmärkt förnyelsearbete i den offentliga sektorn, med köpa--sälj-system, entreprenadsystem och olika system med resultatenheter, etc. Jag tror att det nu är dags att göra en utvärdering. Jag tror att det är dags att stanna upp och fråga vad som är bra och vad som är dåligt. Det bör då göras utifrån demokratins utgångspunkt. Jag har studerat några kommuner som har de här köpa--sälj-systemen, och jag har kunnat notera att politikerna så att säga mer och mer sätter sig ned och lutar sig bakåt. De kan mindre och mindre och deras beslutskraft blir mindre och mindre. Samma sak händer i de lokala politiska partierna. Man passiviseras i organisationer där politiken i ett aktivt folkstyre skall hämta sin kraft. Det behövs också ställningstagande till det lika människovärdet -- inte bara i högtidstal utan också i praktiskt ansvarstagande -- från oss som sysslar med politik, både lokalt och centralt. I Erwing Bischofbergers nya bok ''Människovärde vid livets gränser'' uppmärksammas den här situationen. Han säger sammanfattningsvis: Då återstår rimligtvis frågan varför värdegemenskapen i samhället, trots en klar samstämmighet, är hotad och för närvarande håller på att krympa. Under skenet av en officiell humanitär attityd kan dölja sig helt andra inte sällan krassa egenintressen. Folk varnar alltså, folk ser. I socialdemokratins vision om det goda livet skall alla medborgare omfattas -- oavsett kön, ålder, börd, hudfärg och handikapp. Det är därför vår demokratisyn är intimt förknippad med begreppet lika människovärde. Avskiljer man demokratibegreppet från begreppet lika människovärde tror vi att det finns risk för att det hela blir ett tomt skal, en form som inte ger det tillvaratagande av humanistiska värden som vi vill. Det är med denna demokratisyn som vi vill möta och bygga för framtiden. Det handlar om ett människovärde som ger människor möjlighet att jobba, utbilda sig, ha hälsa, ha social trygghet och utvecklas kulturellt. Jag vill avsluta med frågan om hur stora skiljelinjerna kommer att bli när det gäller välfärdspolitiken i Sverige. Det har ju trots allt gått att hålla ihop när det har gällt synen på en generell välfärdspolitik. Det finns också en stark solidaritetstanke bland befolkningen. Folkpartiets båda ministrar på det här området har förtjänstfullt argumenterat för den generella välfärden. Det har socialdemokratin tyckt vara bra. Men vad som nu sker är att den generella välfärdspolitikens förverkligande hotas, och jag har tidigare varit inne på det ämnet i samband med att kommuner och landsting inte ges tillräckligt med ekonomiska resurser. Det är också fråga om det hela håller med tanke på de inbyggda motsättningar som finns i regeringen. När man skriver en regeringsförklaring ser man inte motsättningarna, men när det blir halvtid av mandatperioden ser man spänningarna. Frågan är vad som nu kommer att hända. Regeringen Bildt har ju öppet börjat förhandla med Ny demokrati om ekonomin. Kommer det att bli så, att regeringen också på socialpolitikens och sjukvårdspolitikens område kommer att gå in i förhandlingar med Ny demokrati? Det är väl inte uteslutet? Om det blir så har vi fått en klar högervridning och är på väg att bygga in motsättningar i synen på den generella välfärdspolitiken. Det första testet på detta kommer nu i och med husläkarförslaget. Om regeringen gör upp med Ny demokrati drar politiken åt höger. Det andra testet kommer i samband med Hälso och sjukvårdsutredningen år 2000, där tre olika modeller skall presenteras. Kommer man att gå ifrån grundprinciperna i den svenska sjukvårdsmodellen -- mot marknadslösningar och bort från folkstyrelseinflytande? Herr talman! Det är risk för att två huvudvägar utkristalliseras när det gäller att forma de sociala och kulturella villkoren i Sverige. Den ena vägen är demokrativägen, den andra är marknadsvägen. Hur regeringens marknadsväg i de mjuka välfärdssektorerna kommer att se ut vet man i dag inte riktigt. Men man diskuterar det snäva ekonomitänkandet som ligger i tidsandan när det gäller att förvandla kommunerna från folkstyrelseorgan till affärsverk. Civildepartementet har tagits ifrån uppgifterna att värna om den kommunala självstyrelsen. Det har lagts över på Näringsdepartementet att forma en proposition om obligatorisk upphandlingskontroll. Det är oroande. Man hejar på köpa--sälj-system, check-, peng och entreprenörsystem. Helsingsborgs kommun och Stockholms läns landsting tävlar i att snabbt i grunden förändra välfärdssystemen. Regeringen funderar på att försäkringsstyra och privatisera sjukvården. Men blir man överens? Regeringen funderar t.o.m. över att införa en grundtrygghet i vården med tilläggsförsäkringar för annan vård. Man kommer att hamna i mycket känsliga prioriteringsfrågor om man ger sig in i detta. Vad kommer att hända? Jag skulle vilja höra från regeringspartiernas representanter, herrarna Svensson och Könberg, om det finns en fortsättningsvis enhetlig uppslutning kring den generella välfärdspolitiken, eller om den här mandatperioden i riksdagen kommer att markera ett trendbrott i dessa grundläggande avseenden. Socialdemokratin kommer att förorda demokrativägen. På den vägens vägmärken står medborgarinflytande, rättssäkerhet och offentlighetsprincipen. Vi ser staden, kommunen och regionen som möjligheter för människorna att decentralisera och forma sin framtid. Vi kommer att förändra vår politik så, att de regionala och lokala skillnader som finns skall få blomma ut mer än de hittills har kunnat göra. Socialutskottet har under sina senaste resor sett att det föreligger större regionala och lokala skillnader i Sverige än vad som hittills uppmärksammats. Socialdemokraterna vill också utveckla en ändamålsenlig trygghetpolitik. Vi har kunnat se i ny statistik från Hälso och sjukvårdsutredningen att Sveriges hälso och sjukvård inte är dyrare än andra länders. Den är inte heller för dyr. Socialdemokraterna vill säkerställa detta genom skattefinansiering och avgiftsfinansering -- en säker finansiering för att garantera alla människor en lika hälso och sjukvård. Det kommer att vara vårt alternativ. Vi kommer inte att vara med på galejan att skikta i A och B-lag i hälso och sjukvården. Herr talman! Jag vill tala något om reservation 11. Tre handikapporganisationer får i dag bidrag till sina rekreationsanläggningar, dvs. DHR, SRF och RBU. Dessa organisationer har besökt socialutskottet. Det finns inga klara principer hur pengarna skall fördelas och hur anslagen skall delas ut.